Herr talman! Det är inte jag som gjort reträtt i fråga om de primära centra, utan det var herr Stridsman som gjorde en mycket elegant reträtt. Jag vill nu konstatera att jag är fullt belåten om centern vill vara med och satsa på primära centra, och jag tycker att herr Stridsman ännu bättre skulle ha klargjort huruvida så är fallet. Vidare talar herr Stridsman om industriverket, som vi får möjlighet att diskutera senare under denna vecka. Jag kan dock konstatera så mycket som att herr Stridsmans partivänner inte har talat enbart för lokalisering till Borås. De har nämnt Borås bland andra alternativ, men de kan också tänka sig lokalisering till Stockholm. Då frågar jag: Var finns de regionalpolitiska ambitionerna i det sammanhanget? När det sedan gäller övriga orter är det centern som försöker ge sken av att vi andra partier inte vill satsa på de orterna. Jag anser att det är fel, och det tog jag också upp i mitt tidigare anförande. Vad sedan beträffar fru Jonängs inställning till befolkningsramarna måste jag fråga: Hur skall man kunna komma fram till antalet 310 000, som finns angivet i centerns ram? Tala om hur ni praktiskt skall kunna hantera frågan och uppnå det resultatet. Det är det vi är intresserade av att veta.

Herr talman! I centerns partimotion nr 1546 understryks nödvändigheten av att regionalpolitiken förstärks och används konsekvent för en så långt möjligt decentraliserad bebyggelse. Regionalpolitiken måste innefatta såväl generella som selektiva åtgärder. En grundläggande förutsättning är att goda produktionsförutsättningar skapas i olika delar av landet. En aktiv näringspolitik som är inriktad på regional balans och full sysselsättning är härvid ett viktigt instrument. Företagarföreningarna fyller viktiga uppgifter i regionalpolitiken. De har genom riksdagsbeslut till en del fått vidgade uppgifter bl.a. i vad gäller en ökad satsning på företagsservice. I centerns riksplan framhålls att företagareföreningarna bör byggas ut till regionala näringspolitiska basorgan med bl.a. uppsökande verksamhet bland personer som kan vara intresserade av att starta nya företag. Genom sådana aktiva initiativ från företagarföreningarnas sida skulle t.ex. en mera allsidig näringsstruktur i en region kunna stimuleras. En utbyggnad av företagarföreningarnas verksamhet och resurser är önskvärd. Frågan bör därför skyndsamt prövas och förslag föreläggas riksdagen. För att sysselsättningen i skogslänen skall kunna upprätthållas kan det vara nödvändigt att staten mera aktivt engagerar sig i näringslivets utveckling. Alla möjligheter att skapa ytterligare sysselsättningstillfällen och bättre differentierade arbetsmarknader måste tas till vara. Företagarföreningarna har här en viktig funktion. Utskottet instämmer i de synpunkterna och säger i sin skrivning att en del skäl talar för att företagarföreningarna tilldelas ökade uppgifter inom regionalpolitiken. Man säger också att vad utskottet anfört i anledning av vårt motionsyrkande bör ges Kungl. Maj:t till känna. Det är givet att vi hälsar en sådan förändring i utskottets ställningstagande från i fjol med den största tillfredsställelse. Frågan huruvida ett företag skall bli framgångsrikt eller ej och om den åsyftade effekten med lokaliseringsstödet skall uppnås är inte enbart beroende av om företaget tekniskt och ekonomiskt lyckas väl med tillverkningen. Också avsättningsoch marknadsföringsfrågorna måste tillmätas avgörande betydelse. Det är inte tillräckligt med en tekniskt sett god produkt, om den inte kan marknadsföras i den omfattning som erfordras för fortlöpande tillverkning. Dessa omständigheter är av stor betydelse i de fall då företagaren besitter goda kunskaper om tillverkningen men endast har begränsade erfarenheter eller resurser i fråga om marknadsföring. Den normala, fortlöpande marknadsföringen bör givetvis bestridas av medel från de löpande intäkterna. Denna möjlighet står dock inte till buds i initialskedet, dvs. då det är fråga om s.k. marknadsintroduktion, som avser att etablera produkten på marknaden, skaffa erforderlig kundkrets och sålunda skapa avsättningsutrymme för den fortlöpande produktionen. Marknadsintroduktionen måste förberedas och påbörjas innan produktionen kommer i gång, dvs. långt innan några intäkter kan påräknas. Följaktligen bör medel för marknadsintroduktion säkerställas på ett mycket tidigt stadium. Vi anser att kostnader för marknadsintroduktion bör jämställas med kostnader för maskiner och annan utrustning. Vi har sålunda i vår partimotion föreslagit att lokaliseringslån skall kunna utgå med två tredjedelar av kostnaderna för marknadsintroduktion enligt plan som godkänts av vederbörande myndighet. Även på den här punkten kan vi glädja oss åt att ha fått gehör för våra förslag från utskottets sida, och utskottet instämmer i att avsättningsoch marknadsföringsfrågorna har stor betydelse för företagens utveckling. Utskottet föreslår därför att Kungl. Maj:t mot bakgrund av motionsförslagen närmare överväger i vilka former ökat stöd till marknadsföringsåtgärder bör komma till stånd och att förslag till lösning av frågorna snarast föreläggs riksdagen, om möjligt redan nästa år. Ett annat förslag som vi har fått gehör för är sysselsättningsstöd till turistföretag. I centerns partimotion framhålls att turistnäringen på senare tid har blivit ett viktigt komplement till andra näringar inom det inre stödområdet. Den ger möjligheter och underlag för affärer och andra serviceinrättningar att finnas kvar. Från sysselsättningssynpunkt är turistnäringen också värdefull och bör jämställas med andra näringar. Vi förordar därför att sysselsättningsstöd skall kunna ges företag inom turistnäringen. Utskottet säger i sin skrivning att det är berett att gå motionärerna till mötes på det sättet att sysselsättningsstöd införs i viss omfattning på försök. Liksom försöksverksamheten med sysselsättningsstöd till företag utanför gränsen till det inre stödområdet bör den här verksamheten starta nästa budgetår och pågå minst två år. Det är för övrigt krav av motionärer från de tre oppositionspartierna som är orsaken till att utskottet föreslår att sysselsättningsstöd skall kunna ges till företag i gränstrakterna till det inre stödområdet samt på Gotland. Stödet skall i samband med annat regionalpolitiskt stöd från fall till fall beslutas av Kungl. Maj:t under en försöksperiod på två år. Det är alltså på en rad punkter som centern har fått igenom sina förslag — förslag som framförts tidigare år men då blivit avslagna av riksdagsmajoriteten. Det är givet att vi är tillfredsställda över den sinnesförändring som skett, inte minst från regeringspartiets sida, och över att man har börjat inse värdet av våra gamla centerförslag som man tidigare har avvisat. Fru Hörnlund tycker tydligen att det är svårt att skilja centerns krav och kraven från ”oss andra”, som hon uttryckte det. Man: har kanske kommit underfund med värdet i de förslag som vi har lagt fram. Men jag tror ändå att huvudorsaken till den ändrade inställningen är att det parlamentariska läget har tvingat socialdemokraterna att acceptera våra förslag och synpunkter trots att det gällt tankegångar som varit dem helt främmande tidigare. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4, 6 och 7 och i övrigt bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Först några ord till fru Hörnlund angående reservationen 5 om könskvotering som villkor för regionalpolitiskt stöd. Detta kvoteringsförslag är mycket schematiskt upplagt och har mött stark kritik bland remissinstanserna. Det har rests många invändningar mot systemet, och t.o.m. departementschefen är tveksam till det. Han säger att det kan bli både många och omfattande dispenser. Om dispenserna kommer att omfatta fler än regeln är det inte mycket med systemet. Dessutom är vår principiella syn på denna fråga att kvinnorna inte är betjänta av förslag i den riktning, som propositionen föreslår. Sedan var fru Hörnlund förargad på Staffan Burenstam Linder därför att han hade klargjort vissa principiella synpunkter hos moderata samlingspartiet när det gäller regionalpolitik och lokalisering. Och mycket förargad var fru Hörnlund över att det inte fanns någon motion från moderata samlingspartiet på den här punkten, och bara en reservation. Tidigare har fru Hörnlund vid flera tillfällen varit väldigt förargad när det har funnits motioner och oftast flera reservationer. Det tycks vara svårt att göra fru Hörnlund helt nöjd. Herr talman! Låt mig sedan gå över till vad jag hade tänkt att säga. Vi har i utskottet haft många motioner att behandla. Ett stort antal av dessa motioner har gällt gränsdragningsproblem. Det är ingen nyhet för utskottet; sådana krav och önskemål växer upp som svampar ur jorden, och i anslutning till stödområdenas gränser är floran rikligast. Jag ifrågasätter inte att det finns sakskäl — många gånger mycket tungt vägande sådana — bakom förslagen. Utskottet har också tidigare gjort gränsjusteringar, och detta så sent som föregående år. Att det uppstår besvärliga tröskelproblem i anslutning till gränserna har också framhållits av utskottet, och för att mildra effekten av dessa problem uttalar utskottet att det är berättigat att vara generös då det gäller lokaliseringsstöd till angelägna etableringar i kommuner utanför gränsen, inom den s.k. grå zonen som det i dag har talats så mycket om. För att minska den negativa effekten av gränsen mellan det inre och det allmänna stödområ det har utskottet dessutom föreslagit en vidgad användning av sysselstättningsstödet till företag i gränsområdet till det inre stödområdet. Verksamheten skall starta nästa budgetår och bedrivas på försök i två år, varefter riksdagen skall få ta del av resultatet av försöksverksamheten och sedan ta ställning. Åtgärden är ett steg framåt i strävan mot en mera flexibel användning av de medel som står till förfogande i den regionala politiken. Några gränsjusteringar har utskottet däremot som sagt inte gått med på att göra, utan samtliga dessa motioner avstyrks. Det hjälper ju inte mycket att flytta gränser och att utvidga områdena. Problemen i gränstraktena försvinner inte vid en sådan åtgärd, utan det enda som händer är att problemen flyttas från ett område till ett annat, och det framstår kanske många gånger som mer accentuerat inom det nya gränsområdet. Håller vi på i ett antal år med sådana gränsjusteringar, har vi snart inlemmat hela landet i stödområdet. Skulle riksdagen följa alla förslag som motionsledes har framförts skulle det gå ganska snabbt. Utskottet förutsätter dock att en översyn av stödområdesgränserna kommer till stånd i samband med utvärderingen av den nu pågående länsplaneringen. I samband med att riksdagen hösten 1972 fastställde det regionalpolitiska programmet väcktes motioner bl.a. av mig, i vilka ifrågasattes lämpligheten av att dela in landet i regionalpolitiska stödområden och om man inte i stället borde gå in för en mer flexibel tillämpning av regionalpolitiska stödåtgärder. Även vid årets riksdag har en motion med liknande tankegångar väckts av herr Larsson i Öskevik. Inom vårt land finns ett flertal områden med liknande problem som inom stödområdet. Även om besvärligheterna inte på alla platser är av sammaa storleksordning som i vissa delar av norra Sverige, så finns det många ”Norrland” i miniatyr inom landet. Motionen i år har inte föranlett utskottet att föreslå någon åtgärd, men jag utgår från att frågan om gränsdragningarna och frågan huvuvida vi skall ha en strikt indelning i stödområden allvarligt kommer att prövas i samband med utvärderingen av den pågående länsplaneringen och vid det fortsatta arbetet på ett omarbetat och nytt regionalpolitiskt handlingsprogram. Herr talman! Låt mig därefter gå över till ett annat område. Föregående höst gjorde inrikesutskottet en resa till Belgien, Frankrike och Italien för att studera regionalpolitiska frågor i dessa länder. Jag skulle vilja säga några ord om denna resa. Det är inte så att vårt land är ensamt om att ha regionalpolitiska problem. Avfolkningsområden och överexpansiva områden brottas de flesta länder med — på en del håll av betydligt större omfattning än i vårt land. För Belgien har det huvudsakliga problemet varit tillbakagången i koldistrikten i södra och östra delarna av landet och expansionen i de norra delarna — i Brysseloch Antverpenområdena. Under de senaste åren har starka tendenser uppträtt i riktning mot ökad regionalisering av landet, en regionalisering som i lika hög grad är en politisk och språklig fråga som en ekonomisk. Sådana problem har vi inte i vårt land. Två tredjedelar av befolkningen i Frankrike bor i landets norra och östra delar, som också svarar för 80 procent av industriproduktionen. I norr och nordöst finns områden med stagnerande kol-, ståloch textilindustri. Traditionella jordbruksbygder som Bretagne i nordväst drabbas hårt av den pågående snabba jordbruksrationaliseringen — Frankrike är som bekant av tradition ett jordbruksland. I det höglänta Centralmassivet i mellersta och södra Frankrike uppträder typiska glesbygdsproblem.

Gemensamt för länderna är att de satsar hårt på infrastrukturen, och detta är mest framträdande i Italien. Det innebär utbyggnad och förbättring av kommunikationer, vägar och järnvägar, utbyggnad av skolor och utbildningsanstalter, sjukhus, bostäder osv. Detta gör man för att boendeförhållandena för människorna i dessa områden skall bli mera drägliga och attraktiva. För näringslivet innebär det bättre ekonomisk miljö, billigare transporter av såväl råvarumaterial som färdigvaror. Jag vill också säga något om de medel som används i dessa länder enligt den redovisning vi fick.

Räntenedsättningen kan uppgå till 7 procentenheter, dock vanligen 5, och utgå under fem år på upp till 75 procent av investeringens fasta kostnader. Staten har också möjlighet att ge direkta lån. Möjlighet finns även att få anstånd med återbetalning om det för projektets genomförande är nödvändigt. Om investeringen helt eller delvis finansieras med egna medel kan räntenedsättningar erhållas och vidare ett direkt kapitalbistånd som icke är återbetalningspliktigt och som är beroende av räntenedsättningen. I fråga om handläggningen är det ekonomiministeriet och ministeriet för regional ekonomi eller i en del fall ministeriet för småföretagare och fria näringsidkare som har beslutanderätten i alla lokaliseringsfrågor. Det franska stödsystemet är i stora drag utformat i likhet med det belgiska och inrymmer skattereduktioner samt hjälp med markkostnader, räntenedsättning m.m. Särskild organisation finns i Frankrike för rekrytering av utländska företag till landet. Bland de länder som bearbetas är Sverige. Italien har en ny lag om regionalpolitiken fr.o.m. år 1971. Ansvaret för regionalpolitiken ligger här också hos budgetoch ekonomiministeriet samt den interdepartementala kommittén för ekonomisk planering. Kommittén har tillagts befogenhet dels att tillämpa dämpningsåtgärder i mellersta och norra Italien, dels att samordna stödåtgärderna i södra Italien. Under femårsperioden 1971—1975 skall 40 procent av alla investeringar inom landet ske i Syditalien. För att nå en sådan utveckling arbetar man med ett system av lån, bidrag och räntenedsättning. Denna finansiella medverkan avser investeringar i såväl infrastruktur som industri och jordbruk. Lån beviljas för investeringar i industriföretag, för byggnader och för lageruppbyggnad. När det gäller mindre företag kan lån ges med amorteringsanstånd och nedsatt ränta. Dessutom finns möjlighet till befrielse från bolagsskatt och nedsättning av socialförsäkringsavgifter, omsättningsskatt, acciser liksom av vissa fraktavgifter på järnvägarna. Herr talman! Jag har inte redovisat dessa mina erfarenheter från inrikesutskottets resa därför att jag menar att de olika åtgärder som vidtas i dessa länder i regionalpolitiskt syfte skulle vara direkt användbara i vårt eget land. Vi finner dock att liknande regionalpolitiska åtgärder, som vi tillämpar hos oss, också kommer till användning även i andra länder under förhållanden liknande våra. Vad som också kan konstateras är att länderna inom EG spelar på ett brett register när det gäller regionalpolitiska åtgärder. Det är ett register ur vilket även vi kan hämta uppslag för utformning av vår regionalpolitik. Vad som var särskilt påtagligt var den satsning som gjordes på generella åtgärder och på att bygga upp en infrastruktur som tillgodoser de enskilda människorna i fråga om sysselsättning, utbildning, sjukvård, boende och övriga sociala behov liksom för att åstadkomma en produktionsvänlig miljö för näringslivet. Moderata samlingspartiet har i år och tidigare år fört fram flera förslag i form av motioner här i riksdagen för att förbättra boendevillkoren för invånarna i våra glesbygder och för att skapa bättre förutsättningar för ett lönsamt näringsliv inom dessa områden.

Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till utskottets betänkande på alla punkter utom punkten 22, där jag yrkar bifall till reservationen 5.

Herr talman! Liksom utskottets värderade ordförande kan jag konstatera att regionalpolitiken tilldrar sig stort intresse. Jag tänker på det myckna motionerandet och deltagandet i kammardebatten. Man upplever det mer och mer som att motionärerna och debattörerna — det intrycket har jag bl.a. efter att ha lyssnat till herr Oskarson — stöder den förda regionalpolitiken och de satsningar som har gjorts från samhällets sida. Herr Oskarson tog upp frågan om fraktstödet och sade att det var moderaterna som hade motionerat om det. Men det är viktigt att komma ihåg att det redan år 1969, när den Lemneska utredningen avgav sitt betänkande, fanns en socialdemokratisk reservation, undertecknad av LO:s och socialdemokraternas representant i utredningen, som förordade fraktstödet. De andra ledamöterna i utredningen, en moderat, en centerpartist och en folkpartist, hade ingenting att säga om fraktstödet den gången, men jag tror det är viktigt att konstatera den sinnesändring som har inträtt. Detta kan man också se av motionerna. Om man granskar motionärernas politiska hemvist finner man att alla partier är representerade. Därav kan man dra den slutsatsen att vilken politisk åskådning man än har ställer man krav på samhället, likaväl som man sätter sin tilltro till det. Det är samhället som skall garantera ökad ekonomisk, social och kulturell jämlikhet mellan människor i olika regioner. Den regionalpolitiska planeringen och de mot den svarande åtgärdsprogrammen har genomgått en snabb utveckling sedan 1964 då riksdagen beslutade att genomföra den aktiva lokaliseringspolitiken. Under de första åren dominerade den direkt företagsstimulerande lokaliseringspolitiken vars främsta instrument var finansiellt stöd i form av lån och bidrag till industriinvesteringar inom det norra stödområdet. Parallellt med den här verksamheten växte också en annan linje i den aktiva lokaliseringspolitiken fram, nämligen den regionala samhällsplaneringen, som möjliggjorde en större målmedvetenhet och effektivitet i resursfördelningen. Det är viktigt att bygga vidare på den linjen. Det privata näringslivet har haft svårt att leva upp till sitt ansvar när det gäller nyetableringar av företag i skogslänen. Användningen av investeringsfonderna har varit välsignelsebringande ur sysselsättningssynpunkt. Om man ser på regionalpolitiken i dess helhet och de satsningar som har gjorts, decentraliserad högre utbildning — jag skulle vilja stryka två streck under det ordet efter att ha hört herr Burenstam Linders inlägg — fraktstöd, utlokalisering av statlig verksamhet och fredsförband, så har dessa satsningar tillsammans haft mycket stor betydelse, även om de inte har löst alla problem. Om jag ser på vad som hänt inom den översta fjärdedelen av Sverige, så har det regionalpolitiska stödet där gett drygt 4 700 nya sysselsättningstillfällen i industrin. Men det har också haft många sekundära sysselsättningseffekter. De statliga företagen har expanderat, och förslaget om Stålverk 80 till Luleå betyder att hoppet åter har tänts i Norrbotten. Det betyder att de statliga satsningarna bygger en bas för en tryggare framtid i det län där arbetslösheten hotat att lamslå en region som motsvarar en fjärdedel av hela landet. I dag håller t.o.m. många av motståndarna med om att den bästa regionalpolitiska satsningen var beslutet att starta NJA. Det var ett bevis på samhällets ansvar för befolkningens sysselsättning. Det är orättvist att man fortfarande försöker jämföra NJA med Domnarvets järnverk som inte tagit samma samhällsekonomiska hänsyn. : Samhällets ökade engagemang har också betytt att människornas förväntningar har ökat. Det innebär att vi med 5 700 arbetslösa vid den senaste räkningen fortfarande har en oacceptabel arbetslöshet. Av dem var 2 400 kvinnor. Det kan också vara värt att påpeka att industrins behov av arbetskraft i kustregionen är mättat och att Luleå hade 700 arbetslösa vid den senaste räkningen. Tidigare har i skogslänen den registrerade arbetslösheten bland kvinnorna varit minimal. Det har berott på att kvinnorna inte ens ansett det lönt att söka arbete. Stålverk 80 och insatser bl.a. när det gäller den högre undervisningen betyder att landsdelsproblemet löses, men vi har fortfarande glesbygdsproblematiken kvar. Vi har t.ex. inte kunnat åstadkomma ökad aktivitet vare sig i Tornedalen, i Pajala eller i Jokkmokk. Herr Stridsman uttryckte oro över utvecklingen i Luleå. Men, herr Stridsman, ”hettan” i Luleå kommer också att sprida värme i andra delar av länet. Det har vi redan fått bevis för. Bl.a. har trähusfabrikerna i Morjärv, Älvsbyn och Arjeplog fått ökad efterfrågan. Jag har redan i ett tidigare sammanhang framhållit vad NJA:s legotillverkning betyder för Överkalix. Jag vill framhålla att det är viktigt att man fortsätter utbyggnaden av och har uppmärksamheten inriktad på inlandskommunerna. Jag hälsar också med tillfredsställelse statsrådet Bengtssons inlägg i dag, där statsrådet sade att man skall ge förtur till inlandskommunerna. Om herr Stridsman inte hade möjlighet att lyssna på det inlägget, tycker jag att han bör läsa det i protokollet. Av herr Stridsmans inlägg fick jag nämligen det intrycket att det främst är centern som tänker på glesbygderna. Jag vill också understryka herr Nilssons i Östersund inställning till bibehållandet av stödområdesgränserna. Vi behöver fortfarande stödområdena. I framtiden måste vi räkna med att sysselsättningen inom jordoch skogsbruk kommer att bilda underlag för den framtida sysselsättningen i inlandskommunerna. Detta skall kompletteras med malmbrytning och industri. Inlandskommunernas sysselsättningsoch servicefrågor hänger intimt samman, och de bör bedömas i ett sammanhang. På s. 29 i utskottsbetänkandet behandlas motioner om servicegarantin, syftande till införande av generella bestämmelser där de omständigheter under vilka statligt stöd kan utgå till kommunerna anges. Visserligen kan generella bedömningar göras om förekommande behov av serviceinsatser, men även inom glesbygdsområdena föreligger väsentliga skillnader i förutsättningar och behov. Man kan i Nord-REFO se att även om den kommersiella servicen har ökat under den senaste femårsperioden, finns det stora skillnader i olika delar av landet. Om man vill få en uppfattning om människornas inställning till serviceförhållandena, kan man t.ex. se på de missnöjesindex som gjordes strax före valet 1966 och strax före valet 1970 och som visar att det största missnöjet över kommunernas service finns i Stockholmsregionen. Därefter kommer Göteborg och Malmö, och minst missnöjd är glesbygdsbefolkningen. Jag kan också ta ett annat exempel, nämligen från glesbygdsutredningens besök i en av inlandskommunerna där man diskuterade kommunens syn på service och serviceförhållanden, speciellt inom sjukvårdssektorn. Utredningen fick många värdefulla synpunkter. BI. a. fick vi uppgifter om invånarnas möjligheter att nå läkare. Sedan frågade en av utredningens ledamöter hur det var med exempelvis medicinförsörjningen. Då steg en av de förtroendevalda upp och sade med stolthet: Det kan vi inte klaga på. Det fungerar alldeles utmärkt, för jag tror inte att någon i vår kommun behöver vänta mer än två dagar på sin medicin. Jag har tagit upp det här för att något bevisa hur svårt det kan vara att veta skillnaden mellan vad som är och vad som upplevs som tillfredsställande. Det är många gånger svårt att finna praktiska lösningar på servicefrågorna. Serviceproblemen är till stor del avståndsproblem, och för att lösa frågorna fordras det att man har ett effektivt planerat kommunikationssystem. Det är riktigt och viktigt att det är kommunerna som sköter om planeringen, eftersom det är de som bäst känner till de lokala förhållandena. En sådan inställning kommer nu också till uttryck i Länsplanering 74. Herr talman! Utskottets värderade ordförande poängterade önskvärdheten av snabba insatser inom serviceområdet. Läser man motionerna får man ett intryck av att ingenting görs, men statliga medel har i flera år satsats på försöksverksamhet i syfte att finna lämpliga och praktiska lösningar i fråga om både kommersiell och social service. Försöksverksamheten har hitintills haft två inriktningar. En totalsatsning har i fråga om sociala åtgärder koncentrerats till fem kommunblock: Vilhelmina, Jokkmokk, Sveg, Mora och Bengtsfors. Här har flera verksamhetsformer prövats samtidigt. Därjämte har socialstyrelsen i pilotundersökningar studerat spridda verksamheter i ett 60-tal kommuner. Syftet med totalsatsningarna var att få till stånd ett bredare underlag för utvärdering; de olika verksamhetsformerna skulle stödja varandra, och effekten av samordnade åtgärder skulle utläsas. Den grundläggande inriktningen har varit att bygga upp, organisera och ekonomiskt stödja exempelvis den sociala servicen, så att den blir tillgänglig även för de mest avlägset boende människorna. Exempel på verksamhet är matdistribution, snöröjning, färdtjänst, uppsökande verksamhet och bostadsservice, ungdomsverksamhet, planering av åldringsbostäder, färdoch servicebuss, varudistribution, bad och fotvård, dagcenterverksamhet, lekskoleverksamhet, informationsverksamhet samt kulturell verksamhet. Man har stimulerat kommunerna till betydande egna initiativ och insatser. Samtliga projekt har varit av värde såväl för den enskilde glesbygdsbon som för ansvariga kommunalmän. Verksamheten ger också ett värdefullt underlag för bedömning av hur den fortsatta servicen skall utformas och organiseras. Avslutningsvis skulle jag vilja säga att för att klara glesbygdens sysselsättningsoch serviceproblem behövs det pengar, men det behövs också fantasi och initiativ. Jag hoppas och förutsätter att den parlamentariskt sammansatta referensgrupp som utskottet förordar kommer att ha erfarenhet från glesbygdskommuner i olika delar av landet. Inte minst viktigt är att det finns en allmän opinion för att ge samhället de resurser som krävs för att förverkliga de krav på ökad ekonomisk, social och kulturell utjämning som ställs. Herr talman! Jag instämmer i herr Nilssons i Östersund yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Min bänkkamrat, fru Berglund, sade att vi i centern känner en viss oro för den expansion som kan förestå i Luleå, bl.a. med anledning av Stålverk 80:s tillkomst. Hon hoppades att den skulle få effekt i inlandet och Tornedalen, och jag vill gärna instämma med henne. Vi får verkligen hoppas att det skall bli en viss effekt även i inlandet och i Tornedalen. Det är bara det att den oro som vi känner delas av fru Berglunds partikamrater utanför Luleå, medan däremot hennes partikamrater i själva Luleå inte har riktigt samma farhågor för hur expansionen kan påverka utvecklingen om man inte har den under uppsikt. Det är med glädje jag noterar att fru Berglund menar att vi skall tänka på glesbygden. Det är litet skillnad på den punkten mellan fru Berglund och fru Hörnlund, för hon hade inte stort intresse för allt det som ligger utanför primära centra.
Herr talman! Herr Stridsman påstår att mina partivänner i Luleå icke skulle ha någon förståelse för vad som behövs och vad som krävs utanför Luleå. Men det bevisar väl bara att herr Stridsman inte diskuterar mycket med mina partivänner. I det program som antagits av ett enhälligt socialdemokratiskt partidistrikt har man poängterat behovet av sysselsättning i inlandskommunerna. Men de åtgärder som vidtas är inte enbart en följd av vad de socialdemokratiska ledamöterna och människorna i Luleå kräver. De har också sin grund i vad det socialdemokratiska partiet i Sverige uträttar för att utjämna den regionala obalansen. Jag tror att det är mycket viktigt att vi ser på vilka konkreta åtgärder socialdemokraterna har vidtagit. Under den tid då man från socialdemokratisk sida har byggt upp en verksamhet med möjlighet att bygga vidare på den, har centerpartiet först pratat om målsättning. Målsättning lever ingen människa på. Sedan har man börjat tala om befolkningsramar. Befolkningsramar lever heller ingen av — man måste ha konkreta förslag till sysselsättning för att fylla dessa ramar.

För det andra måste man ge samhället de resurser som krävs — för det kostar pgngar. För det tredje gäller det, om man i en glesbygdskommun har möjlighet att satsa på sysselsättning genom statliga investeringar, att inte på en gång slå bakut och säga: ”Inte det här utan någonting annat!” Jag tror att herr Stridsman har många uppgifter om han börjar bilda opinion för dessa saker.
Herr talman! Att fru Berglund inte vill diskutera befolkningsramar utan lösgöra sig från dem har jag full förståelse för. Jag kan också säga att jag inte kommer att ta upp någon vidgad regionalpolitisk debatt — vi kan diskutera i bänken om det behövs. Men det är en viktig sak jag vill slå fast. Det fanns i alla fall en nyans som fru Berglund gav besked om.

Herr talman! Det är ingen nyans när det gäller den socialdemokratiska politiken, vare sig centralt, regionalt eller lokalt. Vi satsar fullt ut på att lösa sysselsättningsproblematiken och avhjälpa den regionala ojämlikheten i hela landet. Det är inte av avgörande betydelse vad en enskild människa kan tycka i Luleå, utan man måste fråga: Vad gör socialdemokratin, och vad har den gjort?

Herr talman! I inrikesutskottets innehållsrika betänkande behandlas också vissa frågor som rör kvinnornas roll på arbetsmarknaden. Det är helt klart för var och en att vi ännu har långt till någon form av jämlikhet mellan könen. Det totala antalet förvärvsarbetande kvinnor och andelen förvärvsarbetande kvinnor har utan tvivel ökat. Men det stora jämlikhetsproblem som kanske dominerar nu är den uppdelning som finns mellan kvinnoyrken och manliga yrken. Det är ett jämlikhetsproblem framför allt därför att betydande löneskillnader föreligger mellan de här bägge grupperna av yrken — de s.k. kvinnoyrkena är som regel betydligt sämre betalda än mansyrkena. Denna uppdelning baseras på många fördomar. De skillnader i genomsnittlig kroppsstyrka som kan finnas mellan män och kvinnor spelar allt mindre roll i praktiken. Automationen har lett till att tyngre arbetsmoment i växande utsträckning har försvunnit. I många fall skulle man också med ytterligare hjälpmedel av enkelt slag kunna ta bort de arbetsmoment som kan upplevas som hinder för att en kvinna skulle kunna utföra ett visst arbete. För övrigt kan det nog med fog diskuteras i vilken utsträckning det stämmer att kvinnor inte skulle kunna klara tyngre jobb. Man skulle kunna gå ut och fråga städerskor, tvätterskor, sjukvårdsbiträden osv. hur de ser på den saken. Bland kvinnoyrkena finns många yrken som är mycket tunga. Det är således inte i och för sig bara för kvinnornas skull som det finns skäl att fortsätta arbetet på att ta bort tyngre arbetsmoment — det är ett behov lika mycket för männen. Och inte är det arbetets fysiska tyngd som är orsaken till den kvinnliga underrepresentationen bland t.ex. företagsledare eller tekniker eller varför inte riksdagsledamöter. Problemen är alltså inte först och främst fysiska utan i betydligt större utsträckning sociala. De hänger samman med fördomar d arbetslivet, och de hänger också i många fall samman med familjelivets sätt att fungera. Allt det här är i och för sig lätt att konstatera. Men det är svårare att finna de konkreta åtgärderna för att ändra på förhållandena.

Detta förslag har väl egentligen inte väckt större entusiasm någonstans. Bristen på entusiasm avspeglade sig ju också i statsrådet Bengtssons anförande tidigare, och fru Hörnlund klargjorde att inte ens hon var helt förtjust i lösningen. Det är väl helt klart att kvotering inte är något roligt sätt att gå till väga på när man skall angripa könsojämlikheterna. Risken för stelbenthet är väldigt stor. Men det är som inrikesutskottet säger i sitt betänkande: ”AÅ andra sidan gäller det att söka utnyttja de praktiska uppslag som finns att förbättra kvinnornas situation på arbetsmarknaden.” Och inrikesutskottet säger vidare: ”I likhet med departementschefen förutser utskottet därvid att det kan bli nödvändigt med dispenser i tämligen stor omfattning.

Det återstår således att se hur den kommer att slå i praktiken. Det är naturligtvis beklagligt att moderata samlingspartiet genom sin reservation har ställt sig utanför det här försöket. Särskilt beklagligt är att moderata samlingspartiet inte har försökt sig på att anvisa någon annan väg att komma till rätta med problemet med den ojämna fördelningen mellan könen, ett problem som naturligtvis är större i än utanför stödområdena. Det är ju en allmän erfarenhet att där sysselsättningsproblemen är störst är också kvinnorna hårdast drabbade. Sedan vill jag också ta upp en annan fråga. I motionen 882 behandlas ett glesbygdsområde som genom sin belägenhet ofta blir bortglömt. Det är Stockholms skärgård. Trots sin närhet till vårt lands största storstadsområde uppvisar Stockholms skärgård mycket utpräglade glesbygdsproblem. Dessa problem är väl bekanta genom den skärgårdsutredning som har gjorts och framlagts av länsstyrelsen i Stockholms län. I den utredningen kan man läsa att skärgården förlorade ungefär 40 procent av sin befolkning mellan 1954 och 1970. Och den utvecklingen fortsätter. Genom den oförmånliga befolkningsstrukturen med en mycket stor andel av befolkningen i höga åldrar är läget för närvarande det, att även om man lyckades stoppa nettoutflyttningen från Stockholms skärgård skulle befolkningen ändå minska. Om man därför vill stabilisera befolkningen i skärgården måste man få till stånd en nettoinflyttning. Skärgården uppvisar de klassiska glesbygdsproblemen. Man har där en vikande service och ökande sysselsättningssvårigheter, som blir större och större vartefter de klassiska basnäringarna jordbruk och fiske får svårt att sysselsätta människorna. De besvärliga kommunikationsförhållandena i skärgården bidrar också till att ytterligare försvåra läget. Det är nödvändigt med kraftfulla och snabba insatser i Stockholms skärgård om vi vill ha en levande skärgård även i framtiden. Delvis ligger ansvaret där på kommunerna och på landstinget. De måste se till att samhällsservicen hålls på en acceptabel nivå och att kommunikationerna fungerar. Men det är också nödvändigt att man utnyttjar statens möjligheter till sysselsättningsskapande åtgärder. Detta är också frågor som tas upp i den nämnda motionen, där det föreslås att Stockholms skärgård skall inlemmas i det allmänna stödområdet och att glesbygdsstöd skall kunna utgå i skärgården. Inrikesutskottet har haft att ta ställning till en lång rad motioner om ändring av gränsen för allmänna stödområdet, och efter ingående diskussioner kom man fram till att den enda vägen var att inte ändra gränsen på någon punkt, ty började man ändra gränsen skulle man i stort sett vara tvungen att flytta den längs hela linjen. Och i framtidsperspektivet såg man då hur nästan hela Sverige skulle komma att inlemmas i allmänna stödområdet. Jag är ense med inrikesutskottet på den punkten, i synnerhet som utskottet kraftfullt framhåller möjligheterna till regionalpolitiska stödåtgärder också utanför allmänna stödområdet. Jag förutsätter därför att Stockholms skärgård kommer i åtnjutande av sådana här regionalpolitiska stödåtgärder i framtiden med utgångspunkt i vad utskottet har skrivit. Beträffande motionens förslag om glesbygdsstöd till Stockholms skärgård framfördes samma förslag från länsstyrelsen i Stockholms län till regeringen under den tid motionen behandlades i utskottet. Detta ledde till att utskottet inte ville ta ställning i frågan. I ett särskilt yttrande har jag framhållit att jag förutsätter att regeringen kommer att bevilja glesbygdsstöd till Stockholms skärgård. Likaså har jag pekat på vad utskottet på annat ställe sagt om möjligheterna till regionalpolitiska insatser även utanför allmänna stödområdet. Herr talman!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

Herr talman! Jag skall helt kort motivera moderata samlingspartiets inställning till förslaget om könskvotering som villkor för regionalpolitiskt stöd. Det har debatterats redan tidigare i dag. Trots fru Hörnlunds gruvliga salva mot moderaterna är det nog så att fru Hörnlund och jag är överens i åtminstone ett stycke, nämligen om det angelägna i att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Jag är därför glad över alla de rapporter som utvisar att delegationen för jämställdhet tycks göra ett fint jobb. Jag är också helt övertygad om att av alla delegationens förslag är det här med kvotering ett av dem som kommer att göra minst nytta för kvinnorna. Någon milstolpe i jämlikhetskampen är kvoteringsförslaget inte — om man inte skall betrakta det som en milstolpe att riksdagen stiftar en lag, om vilken man från början kan förutsäga att dispenserna blir regel i stället för undantag. Vi inom moderata samlingspartiet är av principiella skäl inte förtjusta i kvoteringar — en orättvisa skall inte avhjälpas med en annan. I ett demokratiskt samhälle måste varje individ bli likvärdigt behandlad. Och dessutom är kvinnorna alldeles för bra för att behöva kvoteras in i olika sammanhang. Det här förslaget har också en praktisk sida: Kvoteringsregeln kommer att ställa till mycket huvudbry inom lokaliseringspolitiken. Låt oss se på några aktuella och omtalade lokaliseringsinsatser: Algots i Skellefteå, Eisers i Gällivare och Stålverk 80. Algots och Eisers lokaliseringar är tillkomna just i syfte att bereda de många arbetslösa kvinnorna på dessa orter arbete. Hade de kvinnorna varit betjänta av en kvotering som förbehållit männen 40 procent av de nytillkomna platserna? Och hur skall kvoteringsregeln kunna fungera i fråga om Stålverk 80? Även om stora insatser görs för att få in kvinnor i stålverket lär deras andel inte nå upp till några 40 procent. Det är ingen tillfällighet, herr talman, att länsarbetsnämnderna runt om i landet ställt sig kallsinniga till kvoteringsregeln. De vet att bristen på arbetstillfällen inte avhjälps genom någon kvoteringsregel. Faktum är att de flesta länsarbetsnämnder inom stödområdet, dvs. de närmast berörda, avstyrkt förslaget. Departementschefen har redovisat tveksamhet, utskottet redovisar tveksamhet, och jag avslöjar säkert inga hemligheter om jag berättar att diskussionen i utskottet var så föga entusiastisk att herr Nordgren och jag nästan väntade oss en allmän uppslutning bakom vår reservation. Det är således med förtjusning som herr Nordgren och jag hänvisar till det alternativa förslag som framlagts av arbetsmarknadsstyrelsen, och på denna punkt får jag korrigera herr Granstedt. Det är inte så att vi inte har framlagt något alternativt förslag. Det har vi gjort, och det överensstämmer med det som arbetsmarknadsstyrelsen framlagt i sitt remissyttrande. Det är ett principiellt tilltalande förslag, det är praktiskt och det blir till nytta för kvinnorna. Arbetsmarknadsstyrelsen vill att företagen i samband med ansökan om lokaliseringsstöd skall redovisa rekryteringsplaner med avseende på yrkesfördelning och möjligheterna att sysselsätta både män och kvinnor. Detta ger möjlighet för länsarbetsnämnderna att innan lokaliseringsärendena avgörs förhandla med företagen om personalsammansättningen.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 Mot slutet av sitt anförande sade arbetsmarknadsministern någonting om att det också måste uppmärksammas att det finns ”en rad orter i södra och mellersta Sverige där näringlivet är helt snedvridet”. Jag vet inte om arbetsmarknadsministern hade Stockholm någonstans i bakhuvudet. Men låt mig, eftersom regionalpolitiken ju omfattar hela landet, få ställa följande frågor - jag vet att statsrådet inte är i kammaren utan på Haga, men han kan få läsa mina frågor i protokollet: Vilka avsikter har den socialdemokratiska regeringen visavi Stockholm? Skall utflyttningen av statliga verk fortsätta? Skall utflyttningen av industri fortsätta? Skall nya, för Stockholmsområdet oförmån liga regler tillkomma, när utredningen om regionalpolitiska styrmedel lagt fram sina förslag?

Herr talman! Det förvånar säkert många att talarlistan är så lång som den är i dag. De regionalpolitiska besluten är redan fattade, och åtgärdspaketet är utskickat. Men låt mig redan nu fastslå att det inte räcker med fina principbeslut och generella deklarationer. Det måste till konkreta åtgärder i en bestämd situation och ännu har vi mycket långt kvar till den målsättning som statsminister Palme fastslog, när vi i riksdagen lade fast det regionalpolitiska programmet. Den innebar för det första att alla vuxna personer i arbetsför ålder, så långt det är möjligt, skall kunna få tillgång till yrkesarbete i hemorten eller inom rimligt avstånd från den; för det andra att medborgarna i gemen skall komma i åtnjutande av en god samhällsservice och för det tredje att de samtidigt skall ha möjlighet att leva i en positiv yttre miljö. Men, herr talman, på många håll ute i landet upplever vi en helt annan situation. I min hemkommun, Ljusdal, hade vi exempelvis vid förra räkningen 466 arbetslösa men bara 14 lediga platser. Där känns suget från områden med arbetskraftsbrist oroande i en situation då befolkningsminskning och förgubbning öppnar mycket allvarliga perspektiv. Då räcker det inte med principbeslut och goda föresatser. Det behövs kraftfulla åtgärder i den konkreta situationen, och de åtgärderna får inte skjutas på framtiden. De måste vidtagas nu. Därför återkommer jag gång på gång till detta och föreslår bland annat inrättandet av ett industricentrum i Ljusdal. Utskottet skriver också välvilligt om det förslaget men skjuter ställningstagandet på framtiden. Man vill invänta resultatet av försöken i Lycksele och Strömsund, säger man. Ja, men alla goda ting är tre, varför inte göra ett försök litet längre söderut, t.ex. i Ljusdal? Skulle det vara så omöjligt att göra det för att få större bredd på denna försöksverksamhet? Sker inte det bör någon annan åtgärd sättas in snabbt. Ett litet steg i rätt riktning är det om reservationen om förstärkt sysselsättningsstöd vinner i voteringen, och jag ber att få yrka bifall till den. Jag skulle hälsa med stor tillfredsställelse om också herr Nordgren ville stödja den reservationen, som verkligen angår Ljusdal och länet i övrigt. Men självfallet måste mycket mer till. Detta är emellertid frågor som inte gäller endast Ljusdal, även om läget där kräver särskild uppmärksamhet. Något liknande gäller — även om inte i samma grad — flera orter enbart i vårt län. Fru Jonäng har talat om det tidigare, och jag skall inte upprepa vad hon sagt. Länet som helhet har för övrigt fått vidkännas en negativ utveckling under 1970-talet. Invånarantalet har under de senaste åren sjunkit, och det var vid förra årsskiftet nere i 292 000 dvs. 2 000 invånare färre än det antal som angavs när vi fattade det regionalpolitiska beslutet och endast 2 000 från den nedre gränsen i det befolkningstal som angavs i propositionen. Inget annat av skogslänen ligger så illa till. Det förhållandet visar enligt min mening att kraftfulla insatser, som görs snabbt, är nödvändiga i länet, om det angivna målet skall uppnås. En viktig åtgärd skulle vara att inlemma hela länet i stödområdet såsom föreslås bl.a. i min motion nr 183. En positiv utveckling av näringslivet i länet skulle underlättas, om vi kunde komma bort från en rad olyckliga gränser som i dag hindrar utvecklingen i vårt län och som jag har talat om vid flera olika tillfällen. Inte minst stödområdesgränsen delar länet på ett olyckligt sätt. Nu har utskottet inte velat ändra på detta förhållande för närvarande och det måste jag beklaga. Det har onekligen betydelse, om en länsdel tillhör stödområdet. Det utgår då lokaliseringsstöd till företag som etablerar sig där, om angivna förutsättningar föreligger, och företag är dessutom tillförsäkrade transportstöd vid sina leveranser om avstånd och vikt fyller stipulerade fordringar. Utskottet talar om den s.k. grå zonen och hänvisar till att bl.a. Gästrikland hör dit. Detta är gott och väl, men det är dock en betydande skillnad på det ena och det andra i det sammanhanget. Och även om frågan inte kan föras fram till ett positivt beslut i dag, kommer jag att fortsätta att verka för att stödområdesgränsen flyttas så, att även Gästrikland tillföres stödområdet, för även om vi just nu upplever en högkonjunktur — som också Gästrikland har känning av — vet vi att problemen på sikt kvarstår. Herr talman! Jag har för dagen inget annat yrkande än det som utskottets ordförande har framställt i början av debatten, och jag ber att få ansluta mig till detta.

Herr talman! I motionen 1974:888 har jag tillsammans med övriga socialdemokratiska ledamöter på Uppsalabänken föreslagit att de tre nordliga kommunerna i Uppsala län — Älvkarleby, Tierp och Östhammar — skall föras till det allmänna stödområdet. Vi framhåller i motionen de problem som Nordupplands brukssamhällen med sin ensidiga tunga industri har; behovet av en ökad differentierad sysselsättning är där mycket stort. De gamla kommunerna har satsat på dessa orter, så att de har en väl utbyggd service, och även i fråga om kommersiell service är man förhållandevis väl rustad där. Genom de glesbygdsskjutsar som med landstingets stöd anordnas kan även de i de perifera delarna boende utnyttja tätorternas service. Befolkningsunderlaget ökar däremot inte nämnvärt. Tvärtom kan en tillbakagång befaras vid en lågkonjunktur eller vid en fortsatt strukturrationalisering inom stålbranschen. Då kommer den utbyggda servicen i fara, och det kan medföra negativa återverkningar på flera andra områden. Nu föreligger en rad motioner om en utvidgning av stödområdet. Detta talar för att sysselsättningsproblemen inte enbart är koncentrerade till stödområdet. Utskottet vill dock inte nu föreslå någon ändring av stödområdesgränserna men säger att det kan vara naturligt att i samband med utvärderingen av det pågående länsplaneringsarbetet göra en samlad översyn av stödområdenas utformning. Jag tror att detta är nödvändigt. Även utskottet tycks vara medvetet om att kommuner utanför gränsen till det allmänna stödområdet har haft en oroande utveckling och att behov av stöd i dessa orter och regioner kan tillgodoses genom punktinsatser. De tre kommunerna i norra Uppland tillhör det gränsområde beträffande vilket särskild hänsyn skall tas vid prövning av regionalpolitiskt stöd. Jag har dock den uppfattningen att det för stöd till etableringar i dessa områden krävs alldeles speciella skäl, såsom direkt hot om företagsnedläggningar eller liknande. När ett företag, som t.ex. har tillverkningar på olika platser, har planer på nyinvesteringar och utvidgning av sin produktion, är de orter som ligger utanför stödområdet handikappade gentemot de orter som ligger innanför stödområdet. Sedan hjälper det nog inte om företaget i fråga är fast förankrat på platsen. Kan man uppnå större fördelar genom att förlägga sin verksamhet inom stödområdet så gör man det. På detta vis flyttas bara sysselsättningsproblemen från en plats till en annan, och det är väl ändå inte meningen med regionalpolitiken. Jag anser att man vid prövning av lokaliseringsstöd till industriföretag som önskar utvidga sin verksamhet får ta större hänsyn till den ort som drabbas, oavsett om denna ligger inom eller utanför stödområdet. De samhällen som har ett ensidigt näringsliv är särskilt känsliga härvidlag. De samhällsekonomiska aspekterna måste vägas in i bedömningen. Nu har regeringen tillsatt en särskild arbetsgrupp för Österbybruk i norra Uppland. Jag är glad över att regeringen härvidlag varit lyhörd för de krav som från socialdemokratiskt och fackligt håll vid olika tillfällen framförts. Jag hoppas dock att arbetsgruppen kommer att arbeta med större effektivitet än den hittills har visat. Österbygruppens tillkomst är, som jag ser det, ett uttryck för de långsiktiga problem som här finns. Dess arbetsuppgifter måste vara att dels slå vakt om och stödja den industri som redan finns, dels till området lokalisera sysselsättningar av annan art. Tillämpningen av det regionalpolitiska stödet får inte motverka dessa syften.

Herr talman! Några ord om Gotland hör hemma i debatten om regional utveckling. I motionen 893, avlämnad av herr Nilsson i Visby och mig, har ett försök gjorts att i korthet skildra Gotlands situation då det gäller befolkningsoch näringslivsutveckling m.m. Bilden blir tyvärr ganska dyster i dagsläget. Uppgifter om hög arbetslöshet, betydande undersysselsättning och stor brist på nya arbetstillfällen återkommer ofta i rapporter och olika meddelanden från länsarbetsnämnden på Gotland. Bedömningarna kan synas pessimistiska men är tyvärr realistiska och grundade på en hård och bister verklighet. Arbetslösheten har en stigande tendens ända från mitten av 1960-talet, och i dag är närmare 10 procent av de yrkesverksamma åldrarna ställda utanför den reguljära arbetsmarknaden. Jag skall inte här ta upp tiden med att repetera anledningarna och bakgrunden till detta förhållande, som ju för övrigt är väl känt för inrikesutskottet. Från gotländsk sida är vi också angelägna att betona att vi inte på något sätt ser situationen som hopplös. Men åtgärder måste till från statsmakternas sida för att vända trenden. Gotland behöver hjälp till självhjälp. Åtgärder har också vidtagits genom beslut här i riksdagen under de senaste åren. Den ökning av den kommunala skatteutjämningen som kom Gotland till del enligt 1973 års riksdagsbeslut är ett tillskott som på intet sätt skall förringas. Men samtidigt framstår det klart att detta inte kan vara någon lösning på sikt. Kraftfulla åtgärder behövs på det näringspolitiska området för att utveckla det nuvarande näringslivet på Gotland, samtidigt som nya lokaliseringspolitiska insatser av helt annan intensitet än hittills måste komma regionen till del. Vidare måste det regionalpolitiska transportstödet utbyggas så att målet ”vägpriser över vattnet” uppnås, Gotlands elkraftförsörjning tryggas till likartade priser som i jämförbara områden i landet och samhällsservicen på olika områden utbyggas och förstärkas. Gotland tillhör sedan år 1972 stödområdet, och verkningarna av detta kommer säkerligen på sikt att positivt påverka situationen. Men tiden hastar och i dag besöks Gotland allt oftare av arbetskraftsvärvare från olika håll som drar ungdomen från ön till arbetstillfällen på fastlandet. Förhållandet borde vara det motsatta. Vi behöver arbetstillfällen och kapital till Gotland så att ungdomen kan stanna om den vill. Och det vill den i allra största utsträckning. Det är mot denna bakgrund som vi framställt önskemålet att riksdagen måtte uttala att det regionalpolitiska stöd, inklusive sysselsättningsstöd, som gäller för inre stödområdet jämväl skulle vara gällande för Gotland. Inrikesutskottet har väl inte helt uppfyllt våra önskemål. Men det är ändå med tillfredsställelse vi tar del av utskottets betänkande nr 7 och särskilt det som står att läsa på s. 15. Utskottet föreslår att riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna dess mening att sysselsättningsstöd skall i samband med annat lokaliseringsstöd kunna utgå till företag bl.a. på Gotland. Vi hoppas att detta utskottets uttalande, som sannolikt om en stund blir riksdagens, skall medverka till en bättre regional utveckling än för närvarande även för Gotlands del. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! I motionen 1156 har vi begärt att Stockholms läns skärgård skall införlivas med det allmänna stödområdet för att kunna få del av alla de stödformer som där gäller. I motionen, som är undertecknad av de moderata ledamöterna i Stockholms län, säger vi bl.a. att det framstår som en orättvisa att inte Stockholms läns skärgårdsområde får del av samma förmåner som utgår till det allmänna stödområdet. Målsättningen att skapa en levande skärgård måste ges en faktisk innebörd, nämligen förutsättningar för människor att bo och verka året om i skärgården med den samhällsservice m.m. som anses som rimlig i andra områden utan skärgårdens speciella problem. Det är inget nytt förslag; vi har från moderata samlingspartiets sida under flera tidigare riksdagar framfört detta och andra yrkanden om stöd till skärgården. Det kanske för många inte är någon realitet att vi har verkliga glesbygdsproblem inom Stockholms län. Men sådana problem finns i högsta grad både inom vissa delar av fastlandet och framför allt i skärgården. På öarna i Stockholms läns skärgård levde år 1964 6 717 bofasta personer enligt publicerade uppgifter från en skärgårdsutredning. Antalet hade år 1971 minskat till 5 956 personer. Det är alltså en stark utflyttning av bofasta. Det är en allvarlig utveckling därför att en befolkad skärgård är viktig ur många synpunkter. Det är heller ingen lätt uppgift att försörja sig i skärgården. Det är ett hårt och arbetsfyllt liv man lever, och alla möjligheter att skaffa inkomster måste utnyttjas. Trots det har skärgårdsbefolkningen i allmänhet en relativt låg inkomst. Till detta kommer att myndigheterna genom olika beslut ökar svårigheterna för skärgårdsbefolkningen. Jag vill bara nämna att skärgårdsborna tvingas avstå från mark i stort sett utan ersättning. Den nya livsmedelslagen har gjort det svårare för skärgårdsborna genom bestämmelserna om förvaring av fisk och andra livsmedel. De nya fastighetstaxeringarna gör att taxeringsvärdena kan höjas så att man måste betala högre fastighetsskatt för mark som man inte får sälja eller utnyttja som man vill. Transporterna är dyra, vilket gör att affärer, jordbruk och hantverk får orimligt stora transportkostnader. Höga krav på standard när det gäller skolor, butiker osv. är också sådant som försvårar för skärgårdsbefolkningen. I den andra del av skärgårdsutredningen för Stockholms län som nu framlagts påpekas behovet av olika stödåtgärder för Stockholms läns skärgårdsområde. Där påpekas behovet av olika stödåtgärder för Stockholms län. Redan år 1969 tillskrev man Kungl. Maj:t och begärde att skärgården borde omfattas av det allmänna glesbygdsstödet. Detta yrkande har senare upprepats i Länsprogram 1970. Men varför händer då ingenting från regeringens sida? Nu har inte utskottet tillstyrkt vår motion om att Stockholms läns skärgård skall inlemmas i stödområdet. Jag beklagar detta, men samtidigt tar jag fasta på vad utskottet säger på s. 13 om att gränsen för det allmänna stödområdet aldrig har varit och inte är avsedd att vara en absolut barriär för regionalpolitiska stödinsatser. Åtgärder måste vidtas snabbt för Stockholms skärgård. Med hänsyn till vad utskottet här har sagt och vad skärgårdsutredningen i Stockholms län har framfört hoppas jag ändå att regeringen tar hänsyn till detta och att skärgården får del av olika stödåtgärder. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Tidigare talare har berört den regionalpolitiska inriktningen och därmed också motionen 1142 från centerpartiet. Jag vill i detta sammanhang bara konstatera att det var ett olyckligt beslut som riksdagens majoritet fattade, när den bestämde befolkningsramarna för de olika länen med den konstitution och inriktning som de då fick. Verkligheten kommer att ge centern rätt när det gäller människornas önskemål om möjligheter till sysselsättning och bostad i hela landet. Det nya flyttningsmönstret bekräftar också detta genom att en ökad inflyttning till skogslänen har kunnat konstateras under det senaste året. Visserligen skall man kanske inte dra för stora växlar på det utfallet, men man kan konstatera att viljeinriktningen hos många människor som haft sysselsättning i storstadsområdena varit att flytta till mindre orter och helst till sin ursprungliga hemort. Det gäller nu för samhället att hjälpa till med detta och skapa ett Sverige i bättre balans, så att man inte i tillfälliga högkonjunkturer vänder den positiva trenden. Det kan vara svårt med den befolkningsmässiga målsättning som riksdagen 1972 fastslog fram till 1980. Konsekvenserna av det beslutet återspeglas klarast, när man ser hur länsstyrelserna under hösten 1973 och våren 1974 fördelat och brutit ner befolkningsramarna på respektive kommuner. Jag kan ta Kopparbergs län, mitt eget hemlän, som exempel.

Det diagram som jag visar på bildskärmen kan ge en illustration av utvecklingen. Länsstyrelsens fördelning har skett trots att vi nyligen har genomfört en kommunsammanslagning, varigenom vi fått livskraftiga kommuner som i framtiden skulle kunna ge en god service åt människorna. Denna fördelning kan inte vara en riktig målsättning vare sig för länet eller för kommmunerna, där utflyttningen och sysselsättningen under många år varit negativ men under de senaste åren börjat bli positiv. Kommunerna har också starkt reagerat mot denna målsättning. Herr Stridsman har tidigare berört dessa frågor, så jag nöjer mig med att instämma i hans anförande liksom i reservationen 1. Beträffande centermotionen 1546 om förstärkt sysselsättningsstöd vill jag betona att det är angeläget, som också framhållits av utskottets ordförande, att vissa orter med varierande sysselsättningssvårigheter skulle kunna stimuleras av ett förstärkt sysselsättningsstöd till företagen. Jag vill här yrka bifall till reservationen 4 under punkten 17. I motionen 250 av herr Boo m.fl. yrkas att Ludvika och Smedjebacken skall införlivas med det allmänna stödområdet. Det kan inte vara en riktig tillämpning att utelämna endast dessa två kommuner från länsgemenskapen, när i övrigt hela länet är inlemmat i det allmänna stödområdet. När Falun och Borlänge, som är de mest expansiva områdena i länet, kom in i allmänna stödområdet, finns det inget skäl till att inte föra in även Ludvika och Smedjebacken. Jag hade tidigare tänkt yrka bifall till denna motion, men eftersom utskottet är enigt i sitt avstyrkande ser jag mig inte vinna någonting med detta. Både Ludvika och Smedjebackens kommuner kännetecknas av en ensidig sysselsättningssituation. Den elektrotekniska industrin i Ludvika — ASEA =— och järnoch metallindustrin i Smedjebacken sysselsätter ca 60 procent av de industrisysselsatta. En fjärdedel sysselsätts i gruvindustrin. Övriga sysselsättningsfaktorer svarar således för omkring 10 procent. Därtill kommer suget från det regionala tillväxtcentrum som Falun-Borlänge utgör, vilken region ligger i stödområdet och följaktligen har ett betydligt bättre utgångsläge när det gäller att suga åt sig företag av olika slag. Ludvikas befolkning har under det senaste året minskat med omkring 400 personer, vilket utgör den största minskningen i hela länet. Smedjebackens och Ludvika kommuner har också uppvaktat inrikesutskottet och pekat på hur man upplevt situationen att ligga utanför stödområdet. Man har haft svårt att lokalisera särskilt mindre företag, när andra regioner har haft de fördelaktiga villkor som det innebär att tillhöra stödområdet. Jag har tillsammans med några andra ledamöter i en motion yrkat på att Rättvik borde föras in i det inre stödområdet. Utskottet har i sin motivering för avslag sagt att man borde avvakta Länsplanering 74 innan man kunde tänka sig förändra gränserna för inre stödområdet. När det gäller Rättvik vill jag bara peka på att Ore kommun i och med den nya kommunindelningen införlivades med Rättvik. Någon utvidgning av stödområdet är det därför i realiteten inte fråga om, utan här vill vi peka på att delar av en kommun som tidigare varit i det inre stödområdet på grund av kommunreformen kommit utanför. Inrikesutskottet uttalade 1973 att det inte kunde tänka sig att man drog gränsen genom en kommun, utan kommunen var den minsta del utskottet kunde tänka sig som enhet. Därför har vi föreslagit att hela Rättviks kommun skall komma in i stödområdet. Utskottet har som sagt uttalat att det inte är lämpligt att årligen ompröva gränserna för stödområdet utan vill avvakta Länsplanering 74 för att sedan eventuellt justera både det inre och det yttre stödområdet. Utskottet pekar vidare på att områden som haft en oroande utveckling fått stöd med punktinsatser och förutsätter att det kommer att ske även i fortsättningen. Utskottet kallar detta område för den grå zonen, och det är möjligt att den i verkligheten också blir grå. Utskottet föreslår en lösning som man menar tillgodoser en del av de önskemål som ligger bakom yrkandet om utvidgning av det inre stödområdet. Utskottet förordar att ett sysselsättningsstöd i samband med annat lokaliseringsstöd skall kunna utgå till företag i det inre stödområdet samt på Gotland. Beslut om sådant sysselsättningsstöd skall fattas av Kungl. Maj:t. Det särskilda sysselsättningsstödet skall vara en försöksverksamhet som skall pågå i två år, varefter en utvärdering skall ske. Det är naturligtvis gott och väl med detta initiativ, men det uppväger inte den förenkling av bidragsgivningen och, vilket är inte minst betydelsefullt, den positiva psykologiska effekt som det innebär att tillhöra inre stödområdet. Det är emellertid inte heller i det här fallet någon idé att yrka bifall till motionen, eftersom den inte vunnit något gehör i utskottet. När det till sist gäller motionen 575 och det s.k. IKS-stödet — IKS betyder intensifierad kommunal sysselsättning — har utskottet gjort en utförlig skrivning och hänvisat den del som gäller statsbidragets storlek till den glesbygdsgrupp som kommer att se över hela frågan vad det gäller bidragen till dessa orter. Utskottet hänvisar till den korta tid som förflutit sedan detta stöd infördes och anser att man ännu inte kan bedöma föroch nackdelar. Jag tror emellertid att det kan vara nödvändigt att återgå till den tidigare nivån med 100 procents statsbidrag för att därigenom få ett så stort urval av arbetskraftsintensiva objekt som möjligt. Detta har också kommunerna varit inne på och vill ha en ändring till den tidigare ordningen med ett 100-procentigt statsbidrag. Men det kan, som utskottet säger, vara skäl att man får titta närmare på detta. När det sedan gäller ålderssammansättningen bland dem som bereds sysselsättning genom IKS-stödet kan det påpekas att det för närvarande saknas uttryckliga regler härom och att man hittills har sysselsatt en hel del yngre personer. I propositionen har emellertid departementschefen skärpt skrivningen när det gäller åldersfördelningen. Han säger att stödet i större omfattning än hittills skall omfatta äldre personer. Det är just detta som fått oss motionärer att reagera. Jag kan inte acceptera denna princip, dels blir objekten begränsade till vissa områden som lämpar sig för äldre personer, dels kommer man härigenom medvetet att ytterligare snedvrida ålderssammansättningen på dessa orter. Det finns t.ex. byggnadsarbetare som är anmälda på ortens arbetsförmedling och som skulle kunna få jobb under en övergångstid men som, om man nu skärper bestämmelserna, inte kan få sysselsättning inom IKS-verksamheten. Principiellt anser jag att det är riktigare att ge sysselsättning åt både yngre och äldre personer såväl i detta fall som när det gäller beredskapsarbeten och andra åtgärder. En del av den yngre generationen måste finnas kvar inom dessa områden, om vi skall kunna upprätthålla servicen åt den äldre delen av befolkningen. Vi får inte när det gäller utformningen av stödet till glesbygdsområdena i område efter område stirra oss blinda på den akuta situationen, utan vi måste också tänka på framtiden för dessa orter. En garanti för framtiden är att man bereder även den yngre generationen sysselsättning. Slutligen vill jag uttrycka min tillfredsställelse över den stimulans till kommunerna som IKS-verksamheten utgör. I stort sett tror jag att detta är en riktig åtgärd som har kommit för att stanna kvar. Herr talman! Härmed vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 6 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tror att herr Rämgård har missuppfattat en del saker när det gäller IKS-stödet. Förr utgick det ett bidrag på 100 procent av lönekostnaderna. Efter den ändring som företagits utgår det 75 procent av det godkända bidragsunderlaget. Detta kan verka både positivt och negativt, men jag tror att det i stort sett går på ett ut. När det sedan gäller frågan om anställning av äldre människor i denna verksamhet förhåller det sig väl så i dessa glesbygdskommuner att man har en stor del äldre och ortsbunden arbetskraft. Jag tycker då att det är naturligt att man ser till att även de människorna får möjligheter till sysselsättning inom ramen för den här verksamheten. Frågan om Rättviks kommun har en ganska intressant förhistoria. Det gäller f. d. Ore kommun som tidigare tillhörde det inre stödområdet. Länsstyrelsen föreslog i första omgången att Ore kommun skulle tillföras Orsa kommun och följaktligen vara kvar inom det inre stödområdet. Men då uppstod en kraftig folkopinion inom kommunen för en sammanläggning med Rättvik. I och med det skulle man hamna utanför gränsen till det inre stödområdet. Länsstyrelsens majoritet anslöt sig till opinionen — och rekommenderade att Ore kommun skulle gå in i Rättviks kommun. Några reservanter i länsstyrelsen anförde att detta skulle betyda att f. d. Ore kommun skulle tappa sitt sysselsättningsstöd och förlora ca 350 000 kronor i skattebidrag. Trots detta gick man i Ore kommun med öppna ögon ut ur det inre stödområdet. Regeringens beslut blev också att Ore kommun skulle tillföras Rättviks kommun. Med denna redogörelse vill jag bara påpeka att man inom f. d. Ore kommun var medveten om att man skulle förlora sysselsättningsstödet och skattebidraget. Trots detta gjorde man den bedömningen att det i alla fall var fördelaktigare att gå in i Rättviks kommun. Där hamnade man också, och nu vill man motionsvägen att riksdagen skall besluta att Rättviks kommun skall in i det inre stödområdet.

Herr talman! När det gäller IKS-stödet är det riktigt att det ursprungliga bidraget har sänkts till 75 procent. Vad jag menar är att man borde återgå till ett statsbidrag på 100 procent. Jag menar därmed inte att man inom ramen för dessa 15 000 kronor inte skulle få räkna in materialkostnader, administrationskostnader osv. Den delen bör självfallet vara kvar oavsett om statsbidraget är 75 eller 100 procent. Kommunen har också sagt att man kan få mer arbetsintensiva objekt om statsbidrag utgår med 100 procent. Självfallet menar också jag att de äldre skall ha tillgång till de arbetstillfällen som IKS-stödet kan medföra. Men det finns många arbeten som kanske inte lämpar sig för äldre personer. Jag tänker på utmärkning av vandringsleder och annat sådant och jag tänker på tyngre arbete som inte lämpar sig för äldre personer. Då är det viktigt att man även får ta in yngre, och det har man också gjort tidigare. Med den skärpning av skrivningen som departementschefen gör blir det dock svårt för arbetsförmedlingarna att göra det i fortsättningen. Vad gäller Rättviks kommun menar vi att man borde ta in hela kommunen i det inre stödområdet. Det behövs, därför att befolkningen och sysselsättningen har minskat. Det är det viktigaste skälet. Vad jag poängterade var att man inte har utvidgat det inre stödområdet, och det skälet var det vägledande.

Herr talman! I samband med behandlingen i fjol av propositionen 50 angående den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten föreslog jag att vissa delar av Örnsköldsviks och Kramfors kommuner skulle få högsta möjliga lokaliseringsoch sysselsättningsstöd, dvs. i princip samma stöd som tillerkänns orter inom det inre stödområdet. Förslaget upptogs i en borgerlig reservation tillsammans med liknande yrkanden för andra delar I år har jag tillsammans med herr Nordin upprepat kravet i motionen 1151. Motionen syftar inte till att ändra stödområdesgränserna utan i första hand till att reglerna för det inre stödområdet även bör kunna tillämpas för orter som gränsar till det inre stödområdet. Utskottet har nu buntat ihop vår motion 1151 med andra motioner i vilka föreslås ändringar i själva gränsdragningen för stödområdet. Utskottet avslår våra yrkanden. I vår motion yrkas alltså inte på ändrad gränsdragning. Det intressanta är att utskottet längre fram i sitt yttrande anknyter till två andra motioner och förordar att sysselsättningsstöd skall i samband med annat lokaliseringsstöd kunna utgå till företag i gränsområdet till det inre stödområdet, dvs. den s.k. grå zonen. Herr talman! I det uttalandet från ett enigt utskott ber jag att helhjärtat få instämma. Det innebär i praktiken ett bifall till vår motion även om denna inte nämns i sammanhanget. Utskottets värderade ordförande gav uttryck för samma mening i sitt anförande tidigare i dag. Herr talman! Jag tackar och tar emot samt yrkar liksom flera andra ledamöter bifall till utskottets förslag på denna punkt.

Herr talman! Jag vill först ansluta mig till de principer som har förts fram från centerpartiets sida. Jag har begärt ordet i anledning av motionen 135, i vilken jag har föreslagit att riksdagen måtte besluta att den inre stödområdesgränsen justeras så att Hagfors, Munkfors och Sunne kommuner innefattas i det inre stödområdet. Likvärdiga levnadsbetingelser ur sysselsättnings-, serviceoch miljösynpunkt är mål som vi arbetat för inom regionalpolitiken. Det behövs människor i hela landet för att tillvarata våra naturtillgångar, för att vårda vår natur m.m. Skall detta bli möjligt måste vi också se till att även de människor som bor i glesbygden får den service de behöver. En alltför stark utglesning av människor medför att en tillfredsställande service ej kan ges de kvarvarande. Därför behövs det ökad sysselsättning. Jordbruk och skogsbruk är huvudnäringarna, och dessa bör vi slå vakt om. Det skall dock sägas ifrån att mycket också har gjorts. Inte minst har förslagen från glesbygdsutredningens sida givit resultat. Men mer måste göras. Utflyttningen från Värmland har varit stor i allmänhet, och speciellt stor har den varit från den norra regionen av länet. Befolkningssiffrorna rasar nedåt. Värmland är indelat i fyra regioner, centrala, västra, östra och norra regionen. Den norra förvaltningsregionen har den största befolkningsminskningen och den högsta arbetslösheten. Den västra och östra regionen har det svårt, men den norra regionen har det svårast. Till denna region hör Torsby, Hagfors, Munkfors och Sunne kommuner. Torsby kommun tillhör redan nu det inre stödområdet. inne på antalet arbetslösa och antalet lediga platser. Totalt sett, dvs. för hela landet, kan man konstatera att de lediga platserna är många. Med hänsyn därtill borde vi ha ett betydligt lägre antal arbetslösa. Men olika omständigheter gör att de arbetslösa ej kan ta de lediga jobben. Här måste ett större arbete sättas in för att lösa de problemen. Man får naturligtvis inte stirra sig blind på siffror, men siffrorna visar ändå en hel del. För att påvisa det behov som finns och som mitt yrkande i motionen 135 går ut på vill jag nämna följande siffror för april 1974 — det är de sista som är färdiga, och just nu håller man på med majsiffrorna. I april hade Värmland 3 926 arbetslösa. 2 110 var kvinnor. 1 141 var män och kvinnor över 60 år. Värmland hade 1 323 lediga platser, vilket blir 3 arbetslösa per ledig plats. Det är ungefär samma siffra som skogslänen har. Det visar den besvärliga situation som Värmland befinner sig i jämfört med landet i dess helhet. Men nu skall jag redovisa siffrorna för norra regionen, den region som jag vill ha överförd till det inre stödområdet. Det är nästan 10 arbetslösa per ledig plats. Även om siffrorna kan variera något vid olika tillfällen är dock situationen helt klar. Hela norra regionen, men speciellt Hagfors, bör inrangeras i det inre stödområdet. Det kräver situationen. Det skulle bidra till att rätta till en hel del. Utskottet har avstyrkt motionen, men jag tror utskottet förstår situationen och till stor del har samma uppfattning som jag. Utskottet har hänvisat till det utvidgade sysselsättningsstöd som föreslås. Nu finns det grå zoner när det gäller lokaliseringsstöd till allmänna stödområdet. Med hänsyn härtill bör det finnas grå zoner även för de områden som gränsar till det inre stödområdet. Herr talman! Jag skall inte yrka bifall till motionen. Jag hoppas att den liksom de siffror jag presenterat har klargjort de rådande förhållandena och att de här områdena tills vidare får en generös behandling. Men kravet kvarstår, och jag får väl komma tillbaka. Jag vill betona att gränsen inte kan få bli helig. Områden som har svårigheter måste inplaceras där läget så kräver. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 4, 6 och 7 och i övrigt bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! I motionen 1140 har jag tillsammans med några andra moderater från Stockholms län tagit upp de speciella svårigheter som vi vet finns i Stockholms läns ytterområden. För en del av kammarens ledamöter kan det kanske tyckas litet avigt att i en sådan här debatt, där problemen i andra landsändar på betydligt avstånd från Stockholm behandlas, ta upp även Stockholms läns förhållanden. Många som arbetar kommunalt i mitt läns ytterområden uppfattar väl de beslut som fattas här i riksdagen beträffande regionalpolitiken så att riksdagsmännen, från övriga landet tycks tro att hela Stockholms län ser ut på samma sätt som det aktiva city som man kan se från riksdagens utskottslokaler. Vi framhåller i vår motion att det finns anledning att titta speciellt på Stockholms län. Vi skriver att brist på utbildningsvägar, dåliga kommunikationer och få investeringar i nya arbetsplatser är en realitet i länets ytterområden, särskilt i Nynäshamn och Norrtälje kommuner. De yttre delarna av länet ligger så nära Stockholm att utvecklingen sugs till huvudstaden, men de ligger samtidigt för avsides för att de skall kunna fungera som förorter eller ens kranskommuner. Därmed har de samma bekymmer som de landsdelar vi brukar kalla för glesbygd. Dessutom har det framkommit en hel del material under senare tid som har visat det svåra sysselsättningsläget för hela Stockholms län.

Ser man dessutom på en typisk ytterområdeskommun som exempelvis Norrtälje, finner man att sysselsättningen från år 1965 till 1970 uttryckt i indextal i Norrtälje för hela industrin minskade från 100 till 83,1 och när det gäller verkstadsindustrin från 100 till 66,9. Det tycker jag borde föranleda utskottsledamöterna och kammaren i övrigt att fundera litet över huvudstadsregionens svårigheter. Men, herr talman, vi är radikala i vår motion. Till skillnad från de flesta andra som jag i dag hört framföra krav begär varken jag eller mina medmotionärer att Nynäshamn eller Norrtälje skall tillhöra stödområdet. Det verkar annars som om det för de flesta delarna av vårt land skulle vara en garanti för framtiden att få krypa in under stödområdets täcke. Vi har i stället försökt att framföra åtminstone ett konkret krav, som vi tycker passar bra i detta sammanhang. Vi skriver att riksdagen borde uttala att inför framtida lokalisering av nya statliga verk Stockholms läns ytterområdens behov av regionalpolitisk stimulans beaktas. Man blir förvånad när man ser vad utskottet svarar i sitt betänkande. Utskottet har framhållit fyra synpunkter. För det första talar man om att det kommande industriverket skall läggas i Stockholms län. Var säger man inte. För det andra framhålls att man skall ta hänsyn till den statliga verksamhetens särskilda förutsättningar i de enskilda lokaliseringsfrågorna. Det låter självklart, men tyvärr har vi sett i samband med utflyttningen av de statliga verken att man som regel struntat i verkens särskilda förutsättningar. För det tredje säger man att i övrigt särskild hänsyn skall tas till regionalpolitiska synpunkter. För det fjärde hänvisar man till tidigare beslut, enligt vilka det skall satsas särskilt på de fyra nordligaste länen och på sydöstra Sverige. I varje fall vi som arbetar aktivt kommunalt och på annat sätt i Stockholms län finner i dessa uttalanden en del orosmoln inför framtiden. Länets problem är något som borde engagera inte bara oss utan hela kammaren, eftersom jag vill påstå att vårt land kommer ytterligare på efterkälken i förhållande till övriga länder i Västeuropa, om vi inte har en fungerande huvudstadsregion. Vi vet att mycket av de ekonomiska framgångar som vi uppnått under de senaste decennierna har berott på att huvudstadsregionen har fungerat väl. Detta innebär inte att man inte skall satsa på andra regioner, men jag tror att det är väl värt att framföra dessa synpunkter. Herr talman! Jag vill avslutningsvis ställa ett par frågor. Både med hänsyn till den sena timmen på eftermiddagen och med hänsyn till att det är ett fåtal ledamöter närvarande i kammaren kommer jag kanske inte att få svar på frågorna, men jag tror att det ändå är befogat att ställa dem. De bör rimligtvis riktas till någon av ”utflyttningsledamöterna” i utskottet. För det första: Innebär utskottets uttalande om att man skall ta särskild hänsyn till de regionalpolitiska synpunkterna vid lokalisering av statliga verk att man inte skall ta hänsyn till Stockholms läns särskilda problem? För det andra: Bortsett från att utskottet nämner att industriverket skall lokaliseras till Stockholmsområdet har utskottet bara anfört skäl som talar emot påpekandena i vår motion om att det finns problem i Stockholmsområdet. Skall detta uppfattas så av dem som arbetar i Stockholms län, särskilt i dess ytterområden, att inrikesutskottet finner att det inte finns någon anledning att uppmärksamma de problem som tagits upp i motionen?

Herr talman! I motion 891 tar vi socialdemokratiska riksdagsmän från Kopparbergs län upp sysselsättningsproblemen i norra och västra delen av länet. Vårt krav går ut på en genomgripande sysselsättningsplan för dessa delar av länet. Motionen avstyrks med motiveringen att ”i länsplaneringsarbetet sysselsättningsfrågorna ingår som ett centralt parti och att det planeringsarbetet bör kunna tillgodse motionärernas önskemål”. Länsplaneringsarbetet är angeläget och bra, men med tanke på de stora svårigheter som drabbat norra och västra delarna av Kopparbergs län, framför allt under 1960-talet, anser jag att det finns anledning att även inför detta forum fullfölja kravet på en ordentligt utarbetad och genomgripande sysselsättningsplan. Den del av länet som vi här har riktat in oss på har mycket hårt drabbats av den strukturrationalisering som skett i skogsbruket. I en debatt i fjol framhöll jag — och det vill jag upprepa i år — att det inte är en lösning av sysselsättningsfrågorna i den här delen av landet att bara motsätta sig rationaliseringar i skogen. Inom det aktuella området minskade antalet arbetstillfällen inom jordoch skogsbruk med flera tusen enbart under 1960-talet. Lösningen av sysselsättningsfrågorna måste i stället ligga i att skaffa fler sysselsättningstillfällen. Det privata näringslivet har tagit bort många arbetsplatser men inte skaffat tillbaka tillnärmelsevis lika många. Det här aktuella området tillhör det inre stödområdet, och av den anledningen ges kraftigt stöd till företag som vill etablera sig där. Trots detta tycks inte privata företag vara speciellt intresserade av etablering. Samhället måste engagera sig kraftigt för att skapa fler sysselsättningstillfällen inom området. Den privata industrin borde kunna ha ett intresse av — annars måste vi från samhällets sida kräva det — att flytta till områden där arbetskraft finns. En industri i varje by är ju en helt orealistisk tanke, men någon eller några orter i varje storkommun måste kunna passa för nya industriinvesteringar. Sådana är också nödvändiga om sysselsättning skall kunna ges för det antal människor som krävs som underlag för en någorlunda väl utbyggd service. Min förhoppning är samtidigt att staten föregår med gott exempel genom att statliga företag etablerar sig i området och genom att man startar nya företag. Jag håller inte för otroligt att det är till det som vi får lita i de sämst lottade områdena. Naturligtvis är det både angeläget och nödvändigt med statliga investeringar, var de än sker inom området. I motionen påpekar vi att fler arbetstillfällen skulle kunna skapas genom bättre tillvaratagande av skogstillgångarna. Utskottet hänvisar här till ”propositionen nr 61 angående stöd till intensifierad skogsvård i norra Sverige m.m. som torde få betydelse för bl.a. sysselsättningen i de aktuella delarna av Kopparbergs län”. Jag delar uppfattningen att de i proposition 61 föreslagna åtgärderna får betydelse — kanske t.o.m. stor betydelse — för sysselsättningen i de aktuella delarna av Kopparbergs län. Men om det skall ge full effekt inom norra och västra delarna krävs förmodligen fler insatser. Mer vägar och bättre arronderingsförhållanden behövs, om man skall kunna tillvarata vissa skogsområden rationellt och till fullo utnyttja skogens tillväxt. De i proposition 61 föreslagna åtgärderna kanske däremot kan föra oss närmare en lösning av problemet med mycket lägre tillväxt än vad boniteten är inom de aktuella skogsområdena. Skall skogsbruket också ge maximal sysselsättning så krävs förädling av råvaror i större utsträckning. Varje sådant nytt arbetstillfälle i denna del av länet måste hälsas med stor tillfredsställelse, och där måste staten vara beredd på att göra insatser i form av lokaliseringsstöd och insatser från domänverket och företag i Övrigt inom statsföretagskoncernen. Vi har i motionen också ställt krav på bättre kommunikationer — de behövs om vissa befintliga investeringsplaner skall kunna fullföljas. Jag vill här upprepa det kravet. Vad beträffar behovet av en utvidgning av stödområdena — både det inre och det allmänna stödområdet — hoppas jag utskottets förslag kan avhjälpa vissa av de bekymmer som nu drabbar gränsområdeskommunerna, vilka skulle ha behov av införlivande med såväl det allmänna som det inre stödområdet. Vi har ju sådana kommuner i Kopparbergs län. Jag nöjer mig för dagen med att tolka utskottets skrivning till länets bästa och ställer därför, herr talman, inget speciellt yrkande.

Herr talman! Näringsutskottet framhåller i sitt betänkande nr 29 helt riktigt att befolkningsutvecklingen i Värmlands län var positiv under 1950-talet för att under 1960-talet bli negativ. Folkmängden i länet har minskat från 286 700 år 1965 till 283 200 år 1973. Av länets 16 kommunblock hör 5 till de 25 procent av landets kommunblock som under 1960-talet haft den mest negativa befolkningsutvecklingen i landet. Sedan 1959 har länet endast under år 1970 haft en befolkningsökning. Den främsta orsaken till befolkningsminskningen är utflyttningen från länet, säger utskottet. Det kan nu tilläggas — och det har sagts mycket om det i den tidigare debatten — att Värmlands befolkning fortsätter sin kräftgång. Under det här årets 16 första veckor har befolkningen minskat med 345 personer. Folkmängden uppgick i april månad till 282 948 personer. En så låg siffra har Värmland inte haft sedan 1950/51. Skulden till den senaste minskningen är det anmärkningsvärda förhållandet att antalet döda överstiger antalet födda med 225 personer. Det är för övrigt, om jag inte minns fel, femte året i följd som antalet döda överstiger antalet födda, om nu den tendensen håller året ut. Det är lätt att dra slutsatser av den statistiken — den rymmer mycket av tragik: det är givetvis i första hand de yngre människorna som flyr länet. Till bilden hör också att Värmland har ett stort antal pendlare — människor pendlar till Västkusten, storstäderna och inom länet. Jag har inga siffror som är färska för dagen, men flera kommuner har ett betydande antal pendlare — åtskilliga hundratal — som bor kvar i sin hembygd tack vare den starka hemkänslan. Utskottet hänvisar också till att antalet sysselsatta inom jordoch skogsbruk enligt prognos 2 i Länsplanering 67 skulle komma att minska med ca 16 000 fram till år 1980. Inom skogsbruket har som bekant skett en omfattande rationalisering — inte bara i Värmland. Det visar sig också att man i norra Värmland, eller rättare sagt i det som nu är Torsby kommun, har fått vidkännas en minskning från 6 000 till 2 000 sysselsatta under tiden 1950—1972, en åderlåtning med 4 000 arbetstillfällen. Statliga lokaliseringsstöd och dessutom stora kommunala insatser beräknas ha gett ca 350 sysselsättningstillfällen inom Torsby kommun. Det är alltså en mycket negativ utveckling, och det är väl inte att förvåna sig över att befolkningen här uppe gett uttryck för uppfattningen, att bolagen inte får tillåtas att ensamma svara för avverkningspolitiken och sedan vältra över framtidsproblemen på samhället. På den skogsindustriella sidan har det skett nedläggningar av en rad fabriker, t.ex. Jössefors, Edsvalla och Forshaga, för att nämna några. Andra fabriker är säkert i farozonen. En koncentration av massaindustrin har skett till ett par mycket stora och kapacitetsstarka anläggningar: Skoghall, som tillhör Uddeholmsbolaget, och Gruvön, tillhörande Billerud. Det har också skett andra företagsnedläggningar — bara inom Filipstads kommun har Uddeholmsbolaget genom nedläggning av Nykroppa järnverk och flera gruvor minskat antalet arbetstillfällen med åtskilliga hundratal under de senaste tio åren. Även i Hagfors, den största industriorten i norra Värmland, har man fått problem med sysselsättningen. Man anser sig behöva 19000 nya sysselsättningstillfällen i Hagforsområdet fram till år 1980. En bidragande orsak till den negativa utvecklingen i län av Värmlands typ är ofta den ensidiga strukturen i näringslivet. I utskottsskrivningen pekas också på att det finns en rad bruksorter, som domineras av ett enda företag. Näringslivet i länet domineras av de två stora bolagen — Uddeholm och Billerud. Dessa två bolag dominerar också skogsindustrin. Det är en utbredd uppfattning att de nämnda bolagen inte i tillräcklig omfattning ägnat sig åt att få fram fler förädlingsprodukter ur skogen. Man har inte ändrat produktionsprocessen för att få fram mer högförädlade produkter. Fortfarande är massa, papper och sågade trävaror de huvudsakligaste produkterna. För möjligheterna att skapa sysselsättning, inte minst i norra Värmland, är det emellertid ett allmänt intresse att det här kommer till stånd en vidareförädling. Redan nu finns biprodukter i massaindustrin, t.ex. tallolja och terpentin, som lär lämpa sig för detta men som nu exporteras till utlandet. Genom ökad träkemisk forskning kan säkert andra möjligheter åstadkommas. Även de sågade trävarorna bör kunna förädlas i stället för att exporteras. Att industrin måste satsa på att vidareförädla skogsprodukterna underströks vid de årsmöten som hölls i mars i år med Värmlands och Dals trävaruhandlareförening och Värmlands sågverksförening. Man sade: Då utnyttjas råvarorna bättre samtidigt som det skapas viktig sysselsättning. Det kan också här nämnas att under våren har cirkulerat uppgifter i pressen om hemligstämplade industriprojekt i Värmland. Även i detta sammanhang har frågan om träförädling kommit in, då man i spekulationerna funnit att mycket talar för att ett eventuellt industriprojekt borde gälla just träförädling. Jag har i min motion anfört att det behövs statliga satsningar på det här området. En produktion baserad på förädling av skogens produkter skulle kunna rädda norra Värmland från avfolkning och stagnation och bidra till att utvecklingen för hela Värmland vänds i en positivare riktning. Att lita till det privata näringslivet finner jag därvid uteslutet — allt fler människor i norra Värmland har av bitter erfarenhet blivit förvissade om att bolagen inte står till tjänst för att åstadkomma en sådan positiv utveckling. Man blir alltmer klar över att det behövs statlig produktion. Statlig satsning behövs också när det gäller forskning. Detta gäller såväl skogssidan som den sida av produktionen som har järnet som råvara. I Värmland behövs t.ex. som komplement till järnindustrin statliga manufakturindustrier med hög förädlingsgrad, vilka ger många arbetstillfällen. De större investeringar som bolagen tidigare gjort har haft till huvudsakligt syfte att komma åt råvarorna — skogen och malmen. Industrierna är av låg förädlingsgrad och sysselsätter ett relativt litet antal människor. Råjärnsoch ämnestillverkningen kräver inte särskilt mycket folk. Det borde vara inom bearbetningsindustrin som det stora antalet jobb skulle finnas att hämta, och här borde AP-pengar kunna sättas in. Utskottet har noterat att den registrerade arbetslösheten i Värmland var högre än riksgenomsnittet under åren 1969-1971 i samtliga kommunblock med undantag för Karlstad och Kil. I december 1973 uppgick andelen anmälda arbetslösa till 2,2 procent av befolkningen i åldern 18—65 år. För riket som helhet var procentsatsen 1,3. Endast Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län hade högre arbetslöshet än Värmlands län. Utskottet avvisar de konkreta förslagen i min motion men gör bedömningen att utvecklingen inom Värmlands län fordrar kraftfulla insatser. Utskottet förutsätter att man i länsplaneringsarbetet skall finna olika vägar att komma till rätta med sysselsättningsproblemen och att näringslivets strukturproblem i Värmlands län noga kommer att prövas i detta sammanhang. Jag noterar detta som en i och för sig positiv skrivning, men en skrivning som inte innebär några garantier för en positivare utveckling för Värmland. Det lokaliseringsstöd som gått till länet har hittills inte kunnat vända den mycket negativa trenden. Lösningarna står och faller med möjligheterna att kunna styra investeringar och industrier till Värmland lika väl som till andra sysselsättningsbehövande områden. Men denna syn har ju från vårt partis sida utvecklats i den föregående debatten. Jag skall inte upprepa, utan bara understryka vår uppfattning.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

Herr talman! I herr Svenssons i Malmö reservation med anledning av näringsutskottets betänkande nr 29 framhålls att statliga basindustrier bör tillskapas för att trygga sysselsättningen i Värmland. Herr Magnusson i Kristinehamn har också talat mycket varmt för en sådan lösning. Detta avstyrks emellertid av utskottsmajoriteten, men jag vill betona att avstyrkandet inte innebär att utskottsmajoriteten saknar förståelse för problemen i Värmland — tvärtom delar vi uppfattningen, att utvecklingen i Värmlands län motiverar insatser; vi har t.o.m. talat om kraftfulla insatser. Däremot anser vi att åtgärder som från samhällsekonomisk synpunkt kan vara motiverade när det gäller statlig företagsamhet inte bör komma till stånd utan en ingående planering och som ett led i en långsiktig process. Frågan om metallmanufakturindustrin kommer ju att senare behandlas i samband med näringsutskottets betänkande nr 34, men utvecklingen inom den branschen skall enligt förslagen där följas kontinuerligt av industriverket. Självfallet gäller detta även utveckling och behov inom Värmland, och detsamma gäller den industri som baseras på skogsråvaror. När det sedan gäller frågan om hur medel ur allmänna pensionsfonden skall placeras anser utskottet att riksdagen inte skall ge sådana detaljerade anvisningar om hur pensionsfondens medel skall användas som framgår av reservationen. Dessutom hänvisar utskottet till det arbete som nu nedläggs i den regionala länsplaneringen och som bör syfta till att skapa möjligheter för en utveckling av sysselsättningen i detta län. Med hänvisning till det jag nu anfört och till utskottets betänkande yrkar jag avslag på reservationen av herr Svensson i Malmö och bifall till näringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 29.

Herr talman! Jag förmodar att herr Sivert Andersson i Stockholm här talar såsom representant för det socialdemokratiska partiet och dess inställning. Han säger att han i och för sig är positivt inställd till en lösning av de problem som finns i Värmlands län, men han vill ändå inte vara med om att tillstyrka statliga insatser av det slag som har föreslagits i min motion och i reservationen av herr Svensson i Malmö. Jag skulle vilja citera något av vad en partivän till herr Andersson — som dessutom är en framstående kommunal personlighet i Hagfors — har yttrat när det gäller just frågan om statliga insatser eller ej. Hagfors har ju, som jag antydde tidigare, fått problem, och herr Stjernborg, som han heter, säger i en intervju i länstidningen: ”Här i Nordvärmland måste helt enkelt samhället göra satsningar som till exempel i Norrbotten. Vi måste få hit statliga industrier.” Han säger också att det måste skapas ett starkt samhälle som har effektiva resurser för att styra de privata företagens lokaliseringar. Han säger vidare: ”Vi har moroten men inte piskan.” Det är ungefär vad jag har antytt tidigare. Det lokaliseringsstöd som har beslutats av riksdagen kan i bästa fall locka till sig företag, men samhället har ingen garanti för att man får en utveckling som verkar regionalt utjämnande. I de landsändar där man liksom inpå bara kroppen får känna av de problem det rör sig om har man oftast en mycket radikal uppfattning i denna fråga. Herr Sivert Andersson säger att frågan om utvecklingen inom manufakturindustrin kommer att diskuteras senare. Det är bra att vi kan återkomma till den diskussionen, men så mycket är klart att vad som fordras för Värmland som komplement till den järnindustri som vi har är just bearbetningsindustrier som kan skapa ett rikt antal arbetstillfällen. Om man inte skall använda AP-fonderna för detta ändamål, förstår jag inte hur de skall användas. Men jag är fullt medveten om att åtgärderna bör inordnas i en mer långsiktig plan, och det uttrycks också i den reservation som har avgivits av herr Svensson i Malmö.
Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har nog missuppfattat min inställning när han säger att jag inte har förståelse för problemen i Värmland och inte skulle kunna tänka mig en statlig satsning där. Något sådant har jag aldrig sagt. Vad jag jag uttryckt är helt enkelt att en sådan satsning mycket väl kan komma till stånd men måste ingå i en långsiktig process, där industriverket har förberett och lagt fram frågorna, så att man kan få en väl genomarbetad lösning. Jag har inte heller bortsett från möjligheten att AP-fondsmedel kan användas i denna satsning, men jag har framhållit att det inte är riksdagens sak att styra de pengarna i detalj. Det menar vi skall ske på annat sätt, och det ligger i linje med tidigare fattade beslut i kammaren. Vi har alltså stor förståelse för problemen i Värmland och anser att man bör följa frågorna med stor uppmärksamhet framdeles för att försöka lösa de här frågorna. Men det skall ske i den ordning som gäller med den organisation som vi har.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Sivert Andersson är positivt inställd till statliga insatser, inte minst i Värmland. Jag hoppas då också att det skall bli något gjort. Den negativa utvecklingen har vi haft under hela 1960-talet, och den påfordrar nu positiva åtgärder. Jag vill anföra ytterligare ett exempel som illustrerar den negativa utvecklingen i Värmland. Enligt AKU — arbetskraftsundersökningarna — från tredje kvartalet 1970 till tredje kvartalet 1973 minskade antalet sysselsatta i Värmland från 139 700 till 126 100, en minskning alltså med 13 600 arbetstillfällen. Det är den i särklass största minskningen i hela landet. I de traditionella skogslänen förlorade man under samma tid ungefär 39 000 arbetstillfällen. Det innebär att de arbetstillfällen som Värmland förlorade utgjorde en tredjedel av minskningen i hela området. Det är alltså hög tid att någonting blir gjort, herr Andersson. Jag hoppas att herr Andersson kommer att förespråka de statliga insatser som jag efterlyser.

Herr talman! Jag tar i motionen 180 upp två frågor som i högsta grad berör glesbygdens människor, nämligen den nedläggning av bensinstationer som sker och den orättvisa prissättning på drivmedel som är rådande Jag framhåller i motionen att bilen i våra glesbygder — i avsaknad av kollektiva transportmedel — är absolut nödvändig som fortskaffningsmedel. För människorna i dessa bygder är det ett svårt avbräck och förenat med stora merkostnader när försäljningsställena för drivmedel försvinner. Under senare år har det skett rätt stora nedläggningar inom branschen. Det är klart att en viss sanering kan vara motiverad, men på vissa orter och i vissa områden har nedläggningarna orsakat svårigheter för glesbygdsinvånarna att skaffa drivmedel för bilen eller motorsågen. Jag tror att det var tidningen Expressen som skämtsamt anmärkte när man refererade motionen, att det är synd om bilägarna som måste ha bil för att köpa bensin. Så lätt kan man ta på ett problem som för de människor som drabbas av det inte framstår som vidare muntert. De har nog lätt att hålla sig för skratt när de måste åka upp halva tanken bara för att komma fram och tillbaka till en bensinstation. Den andra frågan jag tog upp var bensinprissättningen i vårt land. Samma människor som har långa avstånd till arbetsplats, till serviceanläggningar av olika slag och som har bilen som enda fortskaffningsmedel får också betala de högsta bensinpriserna. De här frågorna är inte nya; riksdagen har haft frågorna uppe till behandling även tidigare men har inte kunnat anvisa någon väg som undanröjer orättvisorna. Utskottet säger att då handelsdepartementet ägnar frågan uppmärksamhet finns det inte anledning att vidta någon åtgärd i denna sak. Jag vill i det sammanhanget konstatera att näringsutskottet vid förra årets riksdag förutsatte att Kungl. Maj:t skulle tillse att frågan om en regional utjämning av priserna på bensin och olja på lämpligt sätt aktualiserades i det fortsatta arbetet med regional planering inom transportsektorn. Vi får hoppas att det skall visa sig möjligt att åstadkomma en ändring av prissättningen genom de anvisade åtgärderna. Jag vill bara tillfoga att det enligt min mening hade varit riktigt att frågan om prissättningen hade tagits upp i samband med tillkomsten av clearingavgiften på olja och bensin. Det hade då kanske kunnat gå att få oljeföretagen med på ett borttagande av frakttillägen, och vi hade fått lika pris över hela landet. Nu har avgiften tagits bort, så att den vägen är det svårt att åstadkomma någon ändring. När det gäller nedläggningen av försäljningsställen för motorbränsle sätter utskottet sin tillit till glesbygdsnämnden och förutsätter att den överväger att ta initiativ i frågan. Med hänsyn härtill finner utskottet det inte nödvändigt att riksdagen gör någon framställning i saken. Som motionär hade jag givetvis hälsat med tillfredsställelse om utskottet hade presterat en mer positiv skrivning och förordat ett aktivare agerande i de här frågorna. Detta med tanke på att utskottet säger sig instämma i kravet på att åtgärder behöver vidtas på detta område. Jag finner dock, herr talman, med tanke på att ett enhälligt utskott har avstyrkt motionen, det inte lönt att komma med något yrkande, utan jag får i likhet med utskottet avvakta resultatet av pågående överväganden och får därmed tills vidare låta mig nöja.

Herr talman! Utskottet är ingalunda nonchalant när det gäller dessa frågor, herr Norrby. Vi har i utskottet varit överens om att detta är stora problem, och vi har också varit övertygade om att de som nu håller på att arbeta med dessa frågor kommer att presentera ett resultat. Den motion som väcktes vid fjolårets riksdag fick sin behandling i näringsutskottets betänkande nr 6, och utskottet förutsatte att Kungl. Maj:t skulle tillse att en regional utjämning av priserna skulle göras. Handelsdepartementet har sedan dess arbetat med ärendet. Sedan har glesbygdsnämnden kommit med i bilden och behandlar denna fråga. Den kommer att ta initiativ till ändringar. Glesbygdsnämnden är ingalunda förhindrad att ge glesbygdshandeln stöd genom insatser på området. Nu har Sveriges Livsmedelshandlareförbund ett lanthandelsråd som har förhandlat med oljebolagen om att bibehålla de pumpar som drivs i samband med annan handel. Oljebolagen har emellertid ställt sig ovilliga till att medverka i denna hantering därför att pumparna och tankarna är gamla och kostnaderna anses bli för stora. Oljebolagen är alltså inte villiga att upprätthålla denna service i glesbygder. Utskottet tror dock att glesbygdsnämnden kan göra en insats på detta område. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 30.

Herr talman! Som alla vet föreligger ett enhälligt utskottsbetänkande till behandling i anledning av motioner riktade mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Sovjetunionen och i Chile. Vi är inom utskottet alla ense om det klandervärda i Sovjetunionens behandling av religiösa och andra minoriteter. Vi fördömer de upprörande metoder som militärjuntan i Chile begagnar sig av för att slå ned, inte bara alla anhängare av Allende utan alla företrädare för opposition över huvud taget mot den nuvarande terrorregimen. Alla ledamöter står också bakom konstaterandet att vår regerings inställning och handlande ligger i linje med den aktiva politik som motionärerna rekommenderar. Likväl har sex socialdemokratiska ledamöter som anslutit sig till allt vad utskottet sagt fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. De menar att utskottet borde ha gripit detta tillfälle att ge till känna vad utskottet självt anser om Allendes regeringstid. En överväldigande majoritet av det svenska folket hälsade Allendes tillträde som regeringschef med glädje och stor förväntan och såg däri, herr talman, ett genombrott för demokratin och de progressiva krafterna på den sydamerikanska kontinenten. Det började så bra. Olika omständigheter, utländsk inblandning och kanske vissa interna missgrepp, ledde emellertid till att det slutade i en tragedi som inte upplevdes mindre starkt av det svenska folket. Att utskottets borgerliga majoritet inte velat vara med om att utforma en karakteristik av vad som skett i Chile under dessa år betraktar jag och övriga undertecknare av det särskilda yttrandet som anmärkningsvärt. Det blir härigenom en brist på balans när man vill bedöma den tragedi som vi nu alla upplever så starkt och vänder oss emot. Det här är sannerligen ingen stor sak, det erkänner jag gärna. Men jag finner det rent obegripligt att de borgerliga utskottsledamöterna så bestämt tillbakavisat varje försök att över huvud taget med några ord beröra vad som skett i Chile omedelbart innan den nuvarande terrorregimen trädde till.

Herr talman! Det är självfallet inte min avsikt att föregripa utskottets värderade ordförandes herr Arne Geijers försvar för utskottet. Jag vill endast, herr talman, i största korthet lämna några synpunkter i frågan. Förra året var det i kammaren en bitvis hård debatt mellan utskottets representanter och reservanterna om bl.a. åtgärder mot religionsförtryck och liknande kränkningar av mänskliga rättigheter. Det är bl.a. mot den bakgrunden utomordentligt glädjande att vi i år har ett enigt utskott som utan reservationer både fördömer kränkningar av mänskliga rättigheter och förordar åtgärder däremot. På flera håll i vår värld förekommer sådana kränkningar. Att namnge ett par länder är därför egentligen otillräckligt och föga rättvisande. Brutaliteten i Chile i samband med Allendes fall och alltfort motiverar emellertid särskilda reaktioner. Inom Sovjetunionen har övergrepp förekommit mot kristna, judar, intellektuella och andra oliktänkande. Genom den rapport till Europarådet, som arbetats fram genom förtjänstfulla insatser av Per Ahlmark — rapporten finns bifogad till hans motion — har visats, att judarnas situation i Sovjetunionen fortsätter att vara mycket oroande, trots att flera de senaste åren fått tillstånd att lämna landet. Sovjets judar förhindras fortfarande att utöva sin religion, bevara sitt språk och sin kulturella särart. De drivs till att känna sig främmande i det land där de fötts och växt upp. Många, många som vill ta konsekvenserna och söka sig till ett nytt hemland förvägras utresetillstånd, mister sitt arbete och stöts ut ur samhällsgemenskapen. — Och detta av en regering som vid samarbetsoch säkerhetskonferensen i Helsingfors skrivit under på principerna om respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inbegripet tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet. Denna klyfta mellan orden i Helsingfors och verkligheten i Moskva måste vi fästa världens uppmärksamhet på. Den offentliga lögnen är en dålig grund för att utveckla samarbetet mellan nationer i öst och väst. En avspänning som begränsas till regeringarna, som kanske t.o.m. innebär hårdare andliga villkor i Östeuropa, kan vi inte vara nöjda med.

Detta måste de sovjetiska härskarna få klart för sig. Genom att ansluta sig till utrikesutskottets betänkande ger den svenska riksdagen ett bidrag till denna internationella opinionsbildning. Regeringen har huvudansvaret för att det från svensk sida följs av fler. Den lättnad och glädje Portugals folk visar efter diktaturens fall säger något väsentligt om hur människors tro på demokratin kan bestå och växa sig än starkare genom decennier av politiskt förtryck och styrd opinionsbildning. Det är en ljuspunkt i en värld där demokratin är klämd och mänsklig rätt förtrampas. Också i gamla demokratier i väst skakas det politiska systemet av ekonomiska kriser och sociala spänningar. Det gäller förstås i än högre grad i den fattiga världen, där problemen och de inre motsättningarna är så mycket större och där försöken att på demokratisk väg omvandla samhället redan från början är få och stapplande. Det är mot den bakgrunden naturligt att vi med särskild sympati och med särskilda förhoppningar följer strävanden i den tredje världen att med demokratiska metoder skapa ett mera rättfärdigt samhälle. När sådana strävanden stoppas med militära maktmedel — som i fallet Chile — känner vi besvikelse och avsky.

Jag har svårt, herr talman, att förstå värdet av att genom särskilda yttranden söka försvaga den enighet som skapats inom utskottet. Låt oss inte föra diskussioner om det stilistiska — låt oss i stället visa upp en enig riksdag för att ge uttryck åt vad svenska folket känner av avsky när mänskliga rättigheter kränks.